Herr talman! Skattepolitiken kan användas som ett instrument i en fördelningspolitik för utjämning av inkomstoch förmögenhetsskillnaderna. Men skattepolitiken kan också användas för att öka klyftorna i samhället. Det är tyvärr detta senare som kännetecknat utvecklingen i vårt land under en lång tid. Ökad del av skattebördan har lagts på lönarbetarna, samtidigt som bolag och förmögenhetsägare svarar för allt mindre del av de samlade skatterna. En fortlöpande höjning av de indirekta skatterna och det faktum att alltmer av samhällsservicen finansieras över kommunalskatterna — som inte är progressiva — gör skattebördan allt tyngre för människor med låga eller medelstora inkomster. De skatteförslag som nu står till behandling innebär ytterligare ett steg i riktning mot ökade skattebördor för de grupper som har den minsta bärkraften. De ökar orättvisorna. Redan under den socialdemokratiska regeringen framträdde de negativa dragen i skatteutvecklingen. Den indirekta beskattningen, som nu så flitigt används av den borgerliga regeringen, grundlades och utvecklades av den socialdemokratiska regeringen. Subventionerna och skatteförmånerna, som den borgerliga regeringen med så stor iver ger bolagen, infördes redan under den socialdemokratiska regeringen. Pålagorna på kommuner och landsting, underlåtenheterna i kampen mot skattefusk, skatteflykt och spekulation är också av äldre datum. Med borgerliga regeringar har dock de negativa dragen kraftigt förstärkts. Dessa regeringar har hänsynslöst utnyttjat varje möjlighet att vältra över bördor från de mest bärkraftiga till de minst bärkraftiga. Skatteorättvisorna har ökat. Till bilden hör också de borgerliga partiernas agerande. När de erövrat regeringsmakten kröp de villigt in under det tidigare så hårt kritiserade ”Strängs lapptäcke” och tråcklade dit nya skattelappar. Bohmans valparoll: ”Det går att sänka skatterna om viljan finns” var inte mycket värd. Det är nu andra gången mervärdeskatten höjs sedan Bohman tog hand om landets ekonomi. Han kan möjligen försvara sig med att moderaterna aldrig menade att skatten skulle sänkas för dem som bäst behöver det. Höginkomsttagarna har han däremot tänkt på i skattepolitiken. Förslagen i regeringens proposition U:1 följer den reaktionära linje som präglat de borgerliga regeringarnas politik. Därför måste de avvisas. Folkpartistiska budgetministrar signerar moderaternas skattepolitik i regeringspropositionerna. Förslaget till höjning av mervärdeskatten har mött kraftigt motstånd. De allmänna motiv som anförts för åtgärden har redan avvisats av andra vpk-talare i debatten. Från skattepolitisk synpunkt är åtgärden lika förkastlig. Både vänsterpartiet kommunisterna och socialdemokraterna har i motioner yrkat avslag på förslagen om momshöjning och höjningen av punktskatterna. Med en rösts övervikt hoppas regeringen kunna genomdriva sina förslag, trots det kraftiga motståndet såväl i riksdagen som utanför densamma. Det breda motståndet mot regeringens förslag gäller mer än de nu aktuella skattehöjningarna. Det uttrycker krav på en rättvisare skattepolitik och slut på den utveckling som kännetecknat 1970-talet och som kraftigt förstärkts av de borgerliga regeringarna. Vänsterpartiet kommunisterna har länge drivit kraven på en genomgripande förändring av skattepolitiken. Grundlinjen måste vara minskade skattebördor på lönarbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna, samtidigt som stora förmögenheter, bolagsvinster och spekulationsvinster beskattas hårdare och skatteflykt och skattefusk bekämpas effektivt. Vi har i vår motion U:2 fört fram en rad av dessa krav som alternativ till regeringens förslag. ”I vpk-motionen återfinns flertalet av de beskattningsförslag som partiet fört fram under senare år”, noterar skatteutskottet i sitt betänkande. Detta bör vara ganska självklart. Regeringens förslag är ett led i den skattepolitik man för. Våra förslag utgör alternativ till denna politik. Därför upprepar vi dem också nu. Intressant är de socialdemokratiska reservanternas ställningstagande till viktiga delar av skattepolitiken, som också Erik Wärnberg berört. Reservanterna säger sig i princip stödja vpk-kraven om bl.a. slopad indexreglering av skatteskalorna, skärpt realisationsvinstbeskattning, reformering av avdragssystemet, ökade anslag för kamp mot skattefusk, skärpta påföljder för arbetsgivare som förskingrar källskattemedel och övergång till produktionsbeskattning. Reservanterna stannar dock vid att föreslå att dessa yrkanden skall anses besvarade med vad som anförts i reservationen. Vi kan inte dela uppfattningen att det urtima riksmötet inte skulle vara rätt forum för att behandla dessa förslag. Det är bra att socialdemokraterna i princip ger sin anslutning tillvpk-krav, men det hade varit ännu bättre om de också gjort det i handling. Det är bra att socialdemokraterna utlovar motioner vid det lagtima riksmötet, men det hade varit ännu bättre om de anslutit sig till motionsyrkandet om att riksdagen redan nu hos regeringen begär åtgärder på dessa områden. Att begränsa frågorna till propositionens förslag är att ställa upp på den borgerliga regeringens villkor. Regeringens förslag ingår i ett skattepolitiskt mönster. Därför bör de också mötas med en alternativ skattepolitik. Det förhållandet att vpk:s och socialdemokraternas inställning i flera viktiga skattepolitiska frågor nu sammanfaller och därtill har starkt stöd i en bred opinion ute i samhället är viktigt. Det gäller både avvisandet av regeringens förslag om höjda indirekta skatter och flera av de övriga krav vi rest i motionen. I detta läge ter det sig alltmer orimligt att de borgerliga partierna med knapp riksdagsmajoritet kan fortsätta att driva sin politik. Ett misstroende mot regeringen och nyval skulle möjliggöra en helt ny politik. Regeringens förslag är falskskyltade när man hävdar att momshöjningen motiveras bl.a. av att hushållens inkomster förbättras och att det finns en köpkraft som måste dras in. I själva verket har de vanliga hushållen fått vidkännas försämringar under de borgerliga regeringsåren. Avtalsrörelsen återställde inte köpkraften. Därtill kommer väntade kraftiga prisoch hyreshöjningar som undergräver ekonomin. De föreslagna skattehöjningarna leder sålunda till direkta försämringar för det stora flertalet med vanliga inkomster. Särskilt hårt drabbas lågavlönade, pensionärer och barnfamiljer. Ivern att söka skatteobjekt kan f. ö. illustreras med de föreslagna kraftiga höjningarna av chokladskatten, en åtgärd som säkerligen kommer att få allvarliga verkningar på sysselsättningen i landet men knappast att förbättra vår bytesbalans. Skatteutskottet försöker fortfarande att hänga fast vid argumentationen mot vårt krav på slopad matmoms. Detta skulle leda till skattesänkningar även på umbärliga varor, skriver utskottet. Det måste det med nödvändighet inte göra. Utskottet talar om de nu utgående subventionerna på baslivsmedel. Förläng den tanken till att gälla att man kan gå vidare på denna väg så långt att momseffekten på livsmedel avvecklas! Vi har inget emot att man använder momsinkomster från gåsleverpastejen till att sänka mjölkpriset eller priset på Kalles kaviar. Vad det handlar om är det orättvisa i att beskatta den livsnödvändiga konsumtionen. Detta drabbar särskilt hårt barnfamiljer, pensionärer och lågavlönade, som måste använda större delen av inkomsten till livets uppehälle. Till orimligheterna hör att moms också läggs på prishöjningar, och dessa har varit ganska omfattande. När jag hörde finansutskottets ordförande Eric Enlund för en stund sedan förvånades jag över hur slarvigt han tydligen läst motioner som utskottet yttrat sig över. Jag bortser från hans skräck för att varje förslag skulle leda till socialism och skall bara ta upp hans behandling av vårt krav i fråga om matmoms. I motionstexten talar vi om avskaffande av hela momseffekten på livsmedel, och motionsyrkandet gäller slopad mervärdeskatteeffekt på livsmedel. Om vi antar att nu utgående livsmedelssubventioner motsvarar hälften av vad staten tar in på livsmedelsmoms, betyder det att ytterligare en lika stor subventionering innebär att hela momseffekten avskaffas. Märkvärdigare än så är det faktiskt inte, men Eric Enlund sökte räkna dubbelt. Vill man underlätta för de svagaste i samhället, så är avskaffande av mervärdeskatteeffekten på livsmedel en effektiv metod.

Alla alternativ till regeringens förslag avvisas med skiftande motiveringar. Regeringens förslag om höjd moms och höjda punktskatter är ett led i en politik som riktar sig mot levnadsstandarden för stora grupper. Nästa steg blir det s.k. besparingspaketet. Olika vidtagna eller signalerade åtstramningar har det gemensamt att de riktar sig mot de svagaste i samhället. En direkt fortsättning på momshöjningen blir ökade problem i kommuner och landsting. Dessa försöker man förtiga från regeringens sida. Men redan nu sitter man ute i kommuner och landsting och räknar på vad momshöjningen får för effekt på kommunalskatten. Genomsnittligt 25-30 öre, säger en beräkning som har gjorts. Detta är ett orimligt sätt att räkna, hävdade budgetministern nyss. Men, Rolf Wirtén, tala då om vilka nedskärningar i den kommunala verksamheten som ni anser möjliga och försvarbara! Är det sjukvården, social verksamhet, ungdomsoch fritidsverksamhet, barnomsorg eller vad är det som skall prutas ner? Effekterna blir olika i olika kommuner, och vissa kommer att drabbas hårt. Regeringens åtgärder framtvingar alltså en kommunalskattehöjning utan att den ger några som helst förbättringar i den kommunala servicen. Alternativt framtvingar man direkta försämringar om kommuner och landsting söker undvika skattehöjningar. Om regeringen lyckas driva igenom sina förslag får det sålunda direkta följdverkningar i det kommunala budgetarbetet de närmaste månaderna. Det finns skäl att hålla detta i minnet mot bakgrund av regeringens — främst ekonomiministerns — skall mot den kommunala sektorn för att den ökar för mycket. Gösta Bohman hotar kommunerna med skattetak ena dagen och vidtar åtgärder som driver upp kommunalskatten nästa dag. En sådan politik leder till försämringar i den sociala servicen. Den är liksom skattepolitiken djupt reaktionär och måste bekämpas. De verkliga syftena framgår av att regeringen anser att momshöjningen bör leda till ”ökad återhållsamhet” i den kommunala utgiftsutvecklingen. Man vill alltså pressa fram en social nedrustning, samtidigt som utvecklingen kommer att ställa än större krav på dessa verksamheter. Det är inte bara de direkta kostnadsökningarna genom momshöjningen som kommer att belasta kommunerna. Också följdverkningarna av regeringens politik i form av ökad arbetslöshet och standardförsämringar för människor ökar trycket på kommunerna. Som en illustration till de omedelbara följderna för kommunerna kan situationen i Stockholm tjäna. Samtidigt som man med stora ansträngningar söker åstadkomma en besparing på 50 miljoner har man räknat fram att momshöjningen ökar kommunens utgifter med 50 miljoner. Till detta kan som sagt komma en rad andra effekter för kommunens ekonomi. Liknande beräkningar finns också i andra kommuner.

Norrköping, Linköping och Örebro eller landstingen i Blekinge, Malmöhus, Östergötlands och Örebro län. Där står man inför hot om kraftiga skattehöjningar. Budgetministern kan ställa frågan: Vilka angelägna områden drabbas av momshöjningen? Svaren borde stämma även en budgetminister till eftertanke, särskilt som han företräder ett parti som påstår sig vilja värna om de svaga i samhället. Verkningarna av den politik han för drabbar just de svaga. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion U:2 skisserat ett alternativ till regeringens politik. Samtidigt som vi avvisar regeringens förslag till höjd moms och höjda punktskatter på vissa varor har vi fört fram olika krav på skattepolitikens område. Jag yrkar bifall till samtliga de yrkanden i motion U:2 som behandlas i skatteutskottets betänkande. I de fall våra yrkanden sammanfaller med yrkandena i reservationen av Erik Wärnberg m.fl., yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Enligt samstämmiga undersökningar står politikerna inte särskilt högt i kurs hos allmänheten. Socialdemokraterna har sannerligen inte under sina år i opposition bidragit till att förbättra läget. Att säga nej till praktiskt taget allting som kommer från regeringshåll har varit deras riktmärke och säkerligen inte uppfattats som positivt hos en bred allmänhet. Nejsägarmönstret har heller inte brutits när det gäller den proposition som vi i dag behandlar. Att höja momsen är rätt och riktigt i det socialdemokratiskt styrda Danmark men totalt fel här hemma i Sverige. Logiken är ganska svårförståelig. Flera andra borgerliga talare har tagit upp frågan om höjningen i Danmark, men såvitt jag kan erinra mig har ingen socialdemokratisk talare besvarat den frågan. Enligt den socialdemokratiska reservationen till skatteutskottets betänkande kommer en momshöjning inte att minska importen. Den kommer däremot att minska sysselsättningen, försvaga investeringsviljan, försvåra den kommande avtalsrörelsen och medföra problem för detaljhandeln. Till detta kan en hel del sägas: 1. Den nu föreslagna momshöjningen är den lägsta någonsin, och några liknande farhågor från socialdemokratiskt håll hördes inte när s-regeringen för tio år sedan klippte till med en höjning på 4 26. 2. Vid export får momsen som bekant lyftas av, varför exportvarorna gynnas i förhållande till importvaror. 3. Sysselsättningen, som är betydligt bättre i år än förra året. påverkas mycket mindre i negativ riktning än om det socialdemokratiska hugskottet om en produktionsskatt skulle förverkligas. 4. Investeringsviljan har i år varit både större än beräknat och större än 1979 utan att den därför på något vis är tillräcklig. Den begränsade momshöjning som det här är frågan om tror jag inte kommer att medföra så negativa konsekvenser att de inte vid behov går att parera, exempelvis med ett fortsatt frisläppande av investeringsfonderna. Under alla förhållanden slår det socialdemokratiska förslaget om importdepositioner enligt min 143 uppfattning hårdare mot investeringarna i vårt land. 5. De socialdemokratiska farhågorna för en försvårad kommande avtalsrörelse kan bemötas på samma sätt som farhågorna beträffande sysselsättningen. En produktionsskatt medför ökade pålagor på företagen och minskar i motsvarande mån deras förmåga att betala de högre löner som alla eftersträvar. 6. När det gäller detaljhandelns problem är vi självfallet medvetna om dem, men vi har ändå kommit fram till att de går att klara av genom att man kan ta ut den högre momsen i kassorna fram till det att ommärkningen av priserna är klar. Behovet av att så snabbt som möjligt genomföra reformen har här enligt vår uppfattning högre prioritet. I vart fall rimmar det illa när oppositionen kritiserar dels att åtgärderna kommer för sent, dels att de träder i kraft för snabbt. Hade man f. ö. på socialdemokratiskt håll hållit fast vid det förslag till s.k. miniriksdag — som man själv tog initiativet till en gång i regeringsställning — så hade en momshöjning kunnat träda i kraft redan den 1 september och då underlättat redovisningarna, eftersom det är början på en månad. Socialdemokraterna har f. ö. själva haft bråttom med att höja momsen en gång. År 1970 ville den dåvarande socialdemokratiska regeringen höja momsen på vissa kapitalvaror. Förslaget kom i budgetpropositionen och skulle träda i kraft den 1 februari. Detta var dock praktiskt ogenomförbart. Riksdagsbeslutet fattades den 4 februari och reformen trädde i kraft den 9 i samma månad. Inte helt oväntat har socialdemokraterna gått emot punktskattehöjningarna på choklad, bränsle och charterresor. Kritiken mot godisskatten grundas på att man nu mer än fördubblar skatten, efter det att den har varit oförändrad under hela 1970-talet. I så fall kan det förhållandet lika väl tas som ett argument för att det nu, i ett besvärligt statsfinansiellt läge, kan vara befogat med en anpassning. Naturligtvis är det också beklagligt att man behöver höja charterskatten, men i dagens läge måste man kunna acceptera att den grupp människor som reser får vara med och bära bördan. Beträffande bränsleskatten vill jag framhålla att oljeprodukter för mycket lång tid framöver, kanske för alltid, kommer att utgöra en bristvara, varför det är absolut nödvändigt med all tänkbar sparsamhet. Detta argument, parat med behovet av att spara valuta och dra in köpkraft, gör denna skattehöjning enligt min uppfattning motiverad. I sitt anförande ondgjorde sig Erik Wärnberg över att höjningen av bensinskatten var orättvis mot glesbygdens folk. Till detta kan sägas att också socialdemokraterna i regeringsställning har höjt bensinskatten utan att ge någon glesbygdskompensation. Den borgerliga regeringens glesbygdskompensation, som beslöts under förra riksmötet, är den enda liknande kompensation som någonsin har givits. Förutom att socialdemokraterna säger nej till allt i regeringspropositionen utom oljelagringsavgiften har de en hel del förslag på skatteområdet. Det som förvånar mig mest är det kategoriska avvisandet av det mycket måttliga förslaget om skattelättnader beträffande aktieutdelningar. Erik Wärnberg sade i sitt anförande att ett litet fåtal skulle få lättnader på 200-300 milj.kr., om aktievinstbeskattningen sänktes enligt kapitalvinstkommitténs förslag. Men först och främst beräknas inte kostnaden till mer än 200 milj.kr., och dessutom skulle dessa pengar inte delas blott av ett litet fåtal utan av ca 800 000 aktiesparare. Liksom fallet var med villaägarna fick landets ca 800 000 aktiesparare inför 1979 års val ett fribrev av de stora partiernas riksdagsledamöter och riksdagskandidater. En mycket stor majoritet uttalade bl.a. att aktier inte borde beskattas oförmånligare än premieobligationer. Också Kjell-Olof Feldt har deklarerat att riskkapital, som ju aktier utgör, bör behandlas förmånligare än kapital som inte bär några risker. Den föreslagna lindringen är ett litet steg på vägen för att föra över sparandet till produktiva investeringar i stället för till döda ting såsom konst, smycken och annat. Enligt vad jag kan förstå talar inte Erik Wärnberg här för en majoritet av socialdemokraterna, åtminstone inte om man skall tro den enkät som gjordes i juni förra året. Beträffande de övriga fem socialdemokratiska förslagen till åtgärder på skatteområdet kommer, för att spara tid och undvika dubbelarbete, utskottsmajoritetens talan att föras av Stig Josefson. När det gäller förslaget att slopa indexregleringen av skatteskalorna nöjer jag mig därför med att göra den kommentaren att av de drygt 7 miljarder kronor i ökade skatteintäkter som reformen skulle innebära blott 250 milj.kr. skulle falla på inkomster överstigande 90 000 kr. per år. Skatteskärpningen skulle alltså bli mycket kraftig i helt normala inkomstlägen. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion upprepas ett flertal tidigare framförda och sålunda också behandlade förslag till beskattningsändringar. Till en del överensstämmer de med socialdemokraternas i reservationen framförda sex punkter. En del annat är nytt som exempelvis att, för att begränsa vad som kallas ”skrytoch lyxekonomin”, införa en särskild importskatt på lyxvaror. Med tanke på våra internationella åtaganden ter det sig svårt att diskriminera vissa importvaror, varför utskottet enhälligt har avstyrkt förslaget. Några exempel på sådana lyxvaror ges f. ö. inte heller i vpk:s motion. Nils Berndtson var liksom andra vpk-talare inne på att man skulle lindra effekten av matmomsen. Med detta förstår jag att han vill avskaffa momsen på mat och inte ge några livsmedelssubventioner. Enligt uppgift uppgår svenska folkets matkonto till 60 miljarder kronor. Skulle man då slopa momsen på dessa 60 miljarder kronor, skulle statskassan gå miste om ett avsevärt belopp, även om man tog bort de 4 miljarder kronor som nu utgår i livsmedelssubventioner. Jag kan gärna erkänna att jag sympatiserar med tanken på en differentierad moms. Många av de länder som har mervärdeskatt har just en differentierad sådan. Den saken lär också bli föremål för en utredning inom kort. varit föremål för mycken klagan och krav på kompensation från många håll. Kritiken skjuter över målet. Jag tycker att man bör betänka att ett års bytesbalansunderskott på 21 miljarder kronor, som behöver lånas upp, tar 57 år att betala tillbaka, om man sätter av I miljon om dagen till det ändamålet. Detta exempel kanske kan ge en bild av problemens vidd. Vi har, herr talman, anledning att komma ihåg John F. Kennedys ord när han installerades som USA:s president: ”Tänk inte på vad ditt land kan göra för dig utan vad du kan göra för ditt land!” Herr talman! Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Först ber jag att få protestera mot påståendet att socialdemokraterna säger nej till allting som den nuvarande regeringen föreslår. Det finns vissa ting som vi har accepterat. Vi accepterade i förra veckan en skattehöjning på sprit, vin och tobak. Vi accepterar den här gången också oljelagringsavgiften. Vi kan många gånger acceptera en hel del av de förslag som borgerligheten kommer med, men när borgerligheten börjar att riva upp det ena beslutet efter det andra, även sådana som vi tidigare har genomfört i enighet, protesterar vi. Det är när man börjar driva politiken så, att fördelningen av vårt lands resurser blir så ojämn som den håller på att bli med den borgerliga politiken, som vi protesterar. Då säger vi att det får vara nog — nu presenterar vi alternativ. Vad jag protesterar mest emot är kanske ryckigheten i den politik som borgerligheten har fört. Jag började med att tala om i mitt huvudanförande att redan 1976 sänkte man omedelbart skatterna. Man gav större skattesänkningar till dem som tjänade mycket och man kompenserade de sämst ställda mindre än vad den socialdemokratiska regeringen hade föreslagit i sin proposition, som drogs tillbaka. Tre månader senare eller däromkring passade man på att klippa till med en treprocentig momshöjning. Det var helt andra människor som fick bära bördan än det var som fick lättnaderna. Och så har man hållit på hela tiden. Man har sänkt skatterna för stora grupper av medborgare som har det rätt så bra förut, och några månader senare har man lagt fram förslag till skattehöjningar som drabbar alla. Vi socialdemokrater protesterar dels mot ryckigheten, dels mot den fördelningsprofil som tillämpats. Jag skall inte alls ta upp frågan om vi borde ha haft en miniriksdag i stället för ”urtiman”, för jag tycker att det spelar mindre roll i det här sammanhanget. Det finns annat som jag vill gå in på — kanske hinner jag med bensinskatten. Jag protesterar mot höjningen av bensinskatten därför att den kommer att drabba glesbygdens folk och de människor som inte har tillgång till allmänna kommunikationer, mer än andra. Förra gången man gjorde ett 25-procentigt pålägg på bensinskatten försökte man åtminstone ge kompensation åt dem. Den här gången struntar man blankt i det. Nu får de klara sig bäst de kan. Nu säger man: Vad gjorde socialdemokraterna när de höjde bensinskatten? Ja, då var det fråga om höjningar som inte ligger ens i närheten av de höjningar som den borgerliga regeringen har föreslagit. De höjningar av bensinskatten som den socialdemokratiska regeringen genomförde var mycket blygsamma, men då var det enorma protester, av samma skäl som vi nu protesterar mot dessa mycket, mycket större höjningar. Indexregleringen slår ohyggligt hårt. De grupper som är välbeställda får mycket, och de människor som har låga inkomster får ytterst litet. Återigen en fördelningsprofil som gör att vi har protesterat och sagt nej till den borgerliga regeringens proposition. Jag ber att få återkomma så småningom.
Herr talman! Knut Wachtmeister säger att vpk upprepar tidigare förslag. Jag har redan i mitt förra anförande påpekat det riktiga i att redovisa alternativen till regeringens förslag, eftersom den föreslagna momshöjningen och punktskattehöjningarna ändå är led i den totala skattepolitik som regeringen står för. Se gärna vpk-förslagen som ett paket av åtgärder, som syftar både till att skapa större rättvisa i beskattningen och till att ge stat och kommuner nödvändiga resurser, bl.a. genom att de väldiga belopp som nu undandras från beskattning blir beskattade. I ett sådant sammanhang är det inte orimligt att befria den livsnödvändiga konsumtionen från skatt. Det är tvärtom angeläget, om man vill gynna de svagaste i samhället. Det behöver inte heller bli någon förlust för staten, om man exempelvis tar itu med skatteflykten och skärper beskattningen av de mer bärkraftiga inkomstgrupperna i samhället. Knut Wachtmeister förutsätter att vpk vill slopa matmomsen och även avskaffa subventionerna. Jag tror, Knut Wachtmeister, att vi kan vända på den frågeställningen och säga så här: Använd de medel som staten tar in på matmomsen för en ordentlig subventionering av bl.a. baslivsmedel! Då avskaffar man momseffekten på livsmedel, och då kan man rikta stödet så att det gynnar de grupper som bäst behöver det. Knut Wachtmeister saknar exempel på vad som kan vara lyximport. Vi skall gärna leverera en lista till skatteutskottet nästa gång vi motionerar i frågan. Jag tror inte att det är så svårt att reda ut vad som är lyximport, som vi skulle kunna beskatta hårdare, och vad som är angelägen import för vårt land.
Herr talman! Till Nils Berndtson vill jag bara säga att det naturligtvis vore tacknämligt med en specificering, för de svepande formuleringar som återkommer i vpk:s motion kan man inte ta fasta på — det behövs något mera substantiellt. Jag sade faktiskt inte, Erik Wärnberg, att socialdemokraterna säger nej till allting som den borgerliga regeringen har föreslagit. Jag sade ”praktiskt taget allting”. Sedan talar herr Wärnberg om ryckigheten i skattesystemet. Men en indexreglering av skattesystemet har ju motverkat ryckigheten, för den är tänkt att finnas under en lång följd av år. I stället vill ni ha omläggningar nu för 1981, och förmodligen också omläggningar varje år därefter, och det blir en ryckighet i beskattningen som inte är lycklig. Erik Wärnberg säger att den socialdemokratiska regeringen också har höjt bensinskatten men att det var i så små steg att det inte gjorde så mycket. Jag tyckerinte att det är riktigt att resonera på det sättet, för då lurar man nog sig själv. Skall man höja skatten litet och ofta blir det ju samma effekt på litet längre sikt. Jag konstaterar alltså att socialdemokraterna inte vid något tillfälle då de höjde bensinskatten talade om en kompensation till glesbygdsbefolkningen. Vad slutligen beträffar miniriksdagen, så förstår jag att Erik Wärnberg inte här vill diskutera den. Mig veterligt var Erik Wärnberg den ende socialdemokrat som avvisade tanken på inkallandet av en urtima riksdag.

Herr talman! För att börja med ryckigheten, så har vi ju just nu indexregleringen. Icke desto mindre sänkte man skatterna i juni månad och höjer dem nu, och det drabbar ungefär samma människor. Det kallar jag ryckigt. Och så har det varit precis hela tiden — man har höjt och sänkt, men tendensen har varit att sänkningen har gällt för dem som haft det rätt så bra förut och höjningen har drabbat hela folket. När det gäller skillnaden mellan produktionsskatt och konsumtionsskatt vill jag framhålla följande. Produktionsskatten är bättre genom att den avser färre skattskyldiga och genom att uttaget görs på ett tidigare stadium i processen, så att det inte har den påverkan på kostnadsnivån som konsumtionsskatten har. Det är det viktigaste. Dessutom drabbar den mera rättvist, enligt mitt sätt att se. Vad sedan gäller investeringsviljan vill jag säga att den är hög. Man skall inte gå in nu och motverka den genom att lägga på ökade skatter. Faktum är att man bryter den trend på investeringssidan som är på gång och samtidigt genomför en köpkraftsindragning när konjunkturen är på väg ner. Det är detta som är det tokiga. Vi har aldrig sagt att man inte skall kunna använda mervärdeskatten för att lösa problemen, men man skall använda den när konjunkturerna är lämpliga för det. För att sedan beröra en av de frågor som Knut Wachtmeister var inne på, nämligen frågan om beskattning av aktieutdelningen och den enkät som var redovisad i någon tidning, vill jag påstå att vi inte skall ta den enkäten för mer än vad den är värd. Också jag var utsatt för den, och något mer missvisande än det som återgavs i tidningen av vad jag hade sagt får man leta efter. Vi bör alltså ta den här enkäten med en rätt stor nypa salt. Dessutom är jag säker på att alla som tillfrågades om huruvida aktiesparandet skulle beskattas på samma sätt som allt annat sparande trodde att det var aktieplacerarens besparingar det var fråga om och att man inte skulle blanda in den andra juridiska parten, dvs. aktiebolaget. Jag tror inte att någon hade uppfattat frågan på annat sätt än att man menade att själva sparandet i aktier skulle jämställas med banksparande eller annat sparande. Knut Wachtmeister säger att det är 800 000 människor som får vara med och dela på de 200 miljonerna — jag har en uppgift om att det skulle röra sig om 250 miljoner. Det är möjligt att det är 800 000 människor som sparar i aktier i dag, men det är småsaker. Det är trots allt ett par procent av landets befolkning som har huvudparten av de börsnoterade aktierna, och det är de som får den största skattelättnaden. Det tycker vi är galet, när man samtidigt måste dra åt skruvarna för vanligt folk. Man har inte råd att låta dem få behålla de förmåner de har, men för aktieägarna skall man öka förmånerna enormt. Skälet sägs vara att man vill ge näringslivet mera riskvilligt kapital, men jag tror inte att det kan åstadkommas på det här sättet.
Herr talman! Jag vill till Knut Wachtmeister säga att när vi i vpk-motionen diskuterar regeringens tal om hushållens köpkraft har vi givit en rad exempel på lyxkonsumtion som somliga kan kosta på sig, och det är då exempelvis fråga om nolltaxerade personer med båtar i miljonklassen. Om man vidare ser på att också importen omfattar en stor del av den här lyxkonsumtionen, som alltså inte är nödvändig för folkets livsuppehälle, tror jag inte det skall vara så svårt att hitta varor som bör kunna beläggas med en särskild importavgift. Jag tycker inte att motionens formuleringar på något vis är svepande, särskilt inte när det gäller det konkreta yrkande som utskottet har haft att behandla. Det lyder: ”att hos regeringen hemställa om förslag till särskild skatt på importvaror av lyxkaraktär.”
Herr talman! Vad först beträffar den skattesänkning på maximalt 500 kr. för personer i måttliga inkomstlägen som regeringen föreslog och som nu har genomförts vill jag säga att syftet med den var att underlätta avtalsrörelsen. Den får alltså betraktas som en engångshändelse. Sedan vill jag återkomma till enkäten i tidningen Aktiespararen. Naturligtvis utgår jag ifrån att Erik Wärnberg rätt har uppfattat de frågor som ställdes. Jag har tidningen framför mig här, och där står att Erik Wärnberg säger att enskilt aktiesparande är bra för näringslivet. Han rangordnar också ett sparande i aktier före exempelvis ett sparande i diamanter, men sätter bankoch premiesparande före aktiesparande. På frågan om aktieutdelning bör beskattas mer, mindre eller lika mycket som sparande i premieobligationer svarar Erik Wärnberg att den bör beskattas mindre, och där har han en annan uppfattning än exempelvis Kjell-Olof Feldt. Summan av kardemumman är i alla fall att 63 70 av de tillfrågade socialdemokraterna ansåg att utdelning på aktier icke borde beskattas ofördelaktigare än sparande i premieobligationer. Slutligen beklagar jag att jag inte fick något svar på min fråga om varför det gick bra för en socialdemokratisk regering i Danmark att höja momsen, medan det inte är bra om en borgerlig regering i Sverige gör det.

Herr talman! Av den debatt om vissa åtgärder på den ekonomiska politikens område som vi hela dagen har fört framgår det mycket klart att vi alla är överens om att vårt land befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Däremot har det inte varit möjligt att i utskottet resonera oss fram till en gemensam linje när det gäller vilka åtgärder som bör vidtas. Knut Wachtmeister har här i kammaren redogjort för propositionens innebörd, och med hänsyn till den uppdelning som gjorts oss emellan skall jag närmast beröra de punkter som socialdemokraterna har tagit upp i sin reservation. Jag vill dock, innan jag går in på detta, något beröra den ekonomiska situationen. Den kritik som socialdemokraterna riktar mot regeringen är ganska obalanserad. Det verkar nästan som om den socialdemokratiska oppositionen totalt glömt bort att vårt land är ett litet land, som på många sätt är beroende och påverkas av vad som sker ute i världen. Med det starka utbyte med omvärlden som Sverige har, påverkas vi självfallet i mycket stor utsträckning både av vad som sker och av vad som icke sker i utlandet. Kommer vårt land i obalans med kostnadsutvecklingen i omvärlden, skapas snabbt stora problem för vårt lands ekonomi. Den våldsamma prisstegringen på olja under 1979 och 1980 har medfört en fördubbling av oljenotan och därmed en allmän fördyring. Oron på arbetsmarknaden och den allmänna kostnadsutvecklingen har gjort sitt. Men framför allt har den negativa utvecklingen av handelsbalansen och valutautflödet skapat oro och framtvingat åtgärder som visst inte är populära men nödvändiga. Inte minst utvecklingen i vårt södra grannland Danmark ger oss en påminnelse om vilka ekonomiska problem som kan uppstå i ett land. Utan tvivel skulle det vara värdefullt för sakligheten i den politiska debatten om socialdemokraterna vidgade sina kontakter med den danska socialdemokratiska regeringen och skaffade sig information om de åtgärder denna vidtar för att förbättra den ekonomiska situationen i sitt land. I en tid som denna borde inte den partipolitiska aspekten vara avgörande för partiernas handlande. Väljarnas uppdrag till oss är att handla så att vi bäst gagnar vårt land. Centern har alltid i opposition och i regeringsställning haft och har fortfarande den målsättningen som riktmärke för arbetet. Vi har i brydsamma tider tagit ansvar, också för impopulära åtgärder. Också i dagsläget hade vi hoppats att det skulle finnas en starkare vilja att ta ett gemensamt ansvar för åtgärder som är ofrånkomliga. Argumenten mot åtgärder av det slag som här i dag diskuterats är ingalunda nya. I Aktuellt i går kväll togs fram citat från debatter under 1950 och 1960-talen. Och när man lyssnade fann man att argumenteringen hos den dåvarande socialdemokratiska regeringen nära nog helt överensstämde med de argument som i dag framförs från den nuvarande regeringen. I den socialdemokratiska reservationen framförs i sex punkter en sammanfattning av de åtgärder som krävs på skatteområdet. Den första punkten är Slopande av indexregleringen av skatteskalorna. Återigen talar man om — visserligen säger man det inte rent ut, men man ger en antydan — att detta ger ett skattebortfall för staten, nu på 7,6 miljarder. Verkligheten är ju att indexregleringen av skatteskalorna skall bibehålla skatteuttaget oförändrat, räknat i fast penningvärde. Riksdagen är nu som tidigare oförhindrad att göra ändringar i skatteskalor och uttagsprocent. Och så har också skett varje år sedan indexregleringen infördes. Inget system är fullkomligt, och som vi tidigare diskuterat så finns anledning att se över vilka indexregler som skall styra utfallet av de indexreglerade skatteskalorna. Men det är att förvränga verkligheten då man försöker ge sken av att en slopad indexreglering av skatteskalorna skulle innebära att statens inkomster utan vidare ökade med nämnda belopp. Det framgick ju också av Erik Wärnbergs anförande att en del av detta belopp skulle användas för en justering av skatteskalorna. Vidare var det ganska intressant att notera att Erik Wärnberg ansåg att en betydande del skulle användas till att stärka statens finanser. Man är alltså beredd att sluta upp bakom en skärpning av den direkta skatten. Under punkt 2 kräver socialdemokraterna en särskild skatteomläggning för år 1981. Det hade varit mycket värdefullt om man också hade sagt något om omfattningen av denna. Det beskedet kommer förmodligen när vi samlas till lagtima riksdag i oktober, men för att nå klarhet i debatten hade det varit bra att veta det nu. Erik Wärnberg gjorde en antydan på den punkten och det ger oss en viss vägledning. I motionen säger man att skatteomläggningen skall utformas så att den kommer de breda grupperna av löntagare och vanliga inkomsttagare till del. Detta är en grundläggande målsättning också för centerpartiet. De förslag som framlagts av centerpartiet såväl nu i regeringsställning som tidigare i oppositionsställning har haft just den utformningen. Den sänkning av skatteuttaget som skett under de senaste åren har berört de grupper som har en inkomst mellan 40 000 kr. och 80 000 kr. Jag blev något förvånad över att höra den alltid saklige och korrekte ordföranden i skatteutskottet säga att skattesänkningarna bara hade berört dem som hade de största inkomsterna. Den justering som har skett av uttagsprocenten i de olika skikten under de borgerliga regeringarnas tid har medfört skattesänkningar för framför allt inkomstgrupperna mellan 40 000 och 80 000 kr. Debatten om indexregleringen gäller närmast vad som skall vara utgångspunkten för kommande års skatteuttag eller skatteresonemang. Skall de regler som riksdagen har beslutat om eller ett oförändrat realvärde vara utgångspunkten, eller skall det vara den situation som har uppstått som en följd av inflationen — en inflation som vi kanske i själva verket inte i så stor utsträckning har kunnat råda över? Från regeringspartiernas synpunkt sett skulle det givetvis vara en fördel om man lät inflationen bestämma utgångsläget vid diskussionen om kommande års skatteskalor. Då kunde man — vilket också skedde i stor utsträckning under den socialdemokratiska regeringens tid — tala om att man sänkte skatten, men samtidigt hade inflationen bidragit till en höjning. Då kunde man i sin propaganda tala om att man hade sänkt skatten, men samtidigt ökade man statens inkomster. Utgångspunkten vid fastställandet av ett kommande års skatt blir när det gäller frågan om indexregleringen det realvärde som föregående års beslut innebär. Riksdagen har sedan, som jag alldeles nyss har sagt, möjligheter att justera uttaget i olika skikt i den ena eller den andra riktningen. Indexregleringen är givetvis inte utan brister och det har vi diskuterat förr. Men den ger ett bättre utgångsläge än det man får när man låter inflationen bestämma utgångspunkten för resonemanget. Punkt 3 i den socialdemokratiska reservationen innehåller krav på införande av en produktionsfaktorsskatt. Den frågan är föremål för utredning. Ser vi till dagsläget skulle en produktionsfaktorsskatt få rakt motsatt verkan mot den åtgärd som socialdemokraterna också föreslår, nämligen en s.k. importdeposition. Vi vet att en produktionsfaktorsskatt innebär ett problem för vår utrikeshandel. Den får inte avlyftas vid export, och den drabbar importen föga. Mervärdeskatten är ur denna synpunkt betydligt mer värdefull för att skapa avsättning för det egna landets produktion och därmed för handelsutbytet. Beträffande realisationsvinstbeskattningen kommer en proposition i höst, och vi får då tillfälle att diskutera den närmare. När det gäller åtgärderna mot skatteflykt och skattefusk så har vi i utskottsmajoriteten understrukit att vi i stort sett har samma målsättning. Det framgår också av de många beslut som fattats på skatteutskottets förslag. Jag är övertygad om att så kommer att ske också i fortsättningen. Nu är det inte alltid så att ökade resurser till olika myndigheter löser problemen. Ett bättre samarbete mellan skilda myndigheter och ett bättre utnyttjande av de uppgifter som finns hos statliga myndigheter kan säkert bidra till en effektivare kontroll. Jag hoppas att riksdagens inställning — och här gäller det inte i första hand ökade anslag — är den att det skall vara möjligt för en myndighet att få dra nytta av uppgifter som en annan myndighet har lagrat, allt i syfte att komma till rätta med problemen på detta område. Beträffande frågan om generalklausul har det här i kammaren uttalats att ett förslag kommer att läggas fram i höst. Därmed kanske den frågan kan avföras från denna debatt. Socialdemokraterna har valt att motsätta sig praktiskt taget alla de förslag som regeringen nu har lagt fram. Det är både förvånansvärt och beklagligt. Alla inser att vårt land befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation.

I sitt anförande riktade Erik Wärnberg kritik mot de förändringar som har skett på företagsbeskattningsområdet sedan 1976 års val. I sin kritik pekar han på de skattelättnader som enligt hans mening har genomförts och varit alltför generösa. Men vad som har skett är egentligen bara att man har försökt skapa likartade regler för de mindre företagen, de medelstora och storföretagen. Under senare år av den socialdemokratiska regeringstiden förekom det faktiskt uttalanden från statsråd som gick ut på att man strävade iden riktningen. Även om åtgärder av det slaget inte vidtogs, så hade jag inte väntat mig att socialdemokraterna nu skulle motsätta sig dessa beslut. Erik Wärnberg säger vidare att en produktionsfaktorsskatt skulle vara bättre än de åtgärder vi föreslår. Jag förstår inte hur socialdemokraternas resonemang går ihop. Å ena sidan anser man att företagsbeskattningen har blivit förmånlig och att nya arbetsgivaravgifter bör införas. Å andra sidan vill man stimulera näringslivet till större investeringar. Dessa två uttalanden stämmer inte överens och de kan väl knappast vara den rätta medicinen för att skapa ett större intresse för nyinvesteringar. Nils Berndtson tog upp frågan om mervärdeskatteeffekten. Det var kanske litet oklart vad vpk egentligen menade när de talade om mervärdeskatteeffekten. Jag tolkar den så som avsikten var att vi skulle göra. Enligt min uppfattning är det bättre att ha kvar det nuvarande systemet med subventioner på baslivsmedlen och ett intakt mervärdeskattesystem. Det ger oss betydligt större möjligheter att kunna ha en något så när effektiv kontroll över skattesystemet, och det är angeläget att inte ändra mervärdeskattesystemet så att kontrollmöjligheterna försämras. Vad som sedan skall räknas som livsmedel och hur stora livsmedelssubventionerna skall vara är en fråga som vi får återkomma till. Den svåraste frågan blir att exakt kunna ange vilka artiklar av dem vi i dag kallar livsmedel som bör befrias från det pålägg som mervärdeskatten utgör och därmed vara normgivande för vilken omfattning livsmedelssubventionerna bör ha. Jag skall inte spinna vidare på detta. Vi får tillfälle att diskutera det närmare under höstens riksmöte. Jag vill nu endast yrka bifall till skatteutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har ett par gånger fått frågan vad det kan bero på att danskarna accepterar en höjd mervärdeskatt medan de svenska socialdemokraterna inte gör det. Ni får fråga danskarna varför de vill ha den. Jag skulle för min del kunna tänka mig att Danmarks situation just nu är sådan att de får göra allt de kan för att över huvud taget få fram någonting. Sverige är på väg in i den situationen. Det kan gå lika långt i vårt land så småningom. Men jag har ingen anledning att gå in på den danska situationen. Jag håller med Stig Josefson om att vi har en ekonomisk situation i vårt land som är oerhört besvärlig. Jag skjuter inte hela skulden på oljenotan — det finns många andra saker som kan komma i fråga. Jag är den förste att beklaga att vi inte kan komma överens om de botemedel som vi måste använda för att få bukt med obalansen i den svenska ekonomin. Varför kan vi inte komma överens? Jo, därför att vi socialdemokrater anser att de borgerliga börjat driva en helt annan fördelningspolitik — nu även från centerpartiets sida — än man gjort tidigare. Man har faktiskt — jag har räknat upp en hel del exempel — genomfört stora skattelättnader på vissa områden för att därefter genomföra skattehöjningar på andra områden, och de har i regel drabbat olika personer. Det har hela tiden varit en förskjutning i en viss riktning. Jag vill inte påstå att varenda åtgärd har varit sådan, men tendensen har varit sådan. Stig Josefson beklagade sig och sade att det som genomförts på företagsbeskattningens område inte kan vara så farligt. Det är jämnt upp vad det är. Det har gjorts väldigt stora förändringar på det området, som vi inte velat vara med om. Förmögenhetsvärderingarna har exempelvis ändrats högst avsevärt. Det blir stora lättnader om man har sina pengar placerade i företag. Vi har fått kolossalt stora lättnader på skogsbeskattningens område. Där är det hundratals miljoner kronor som har tillförts skogsägarna genom skattelättnader. Omfattande uppskovsregler har kommit till stånd på företagsbeskattningens område för enskilda företagare, vilket har gjort att de nu nästan har det bättre än de stora företagen. Om man räknar in att de inte är utsatta för dubbelbeskattningen har de det t.o.m. oerhört mycket bättre än de stora företagen. Man har på olika sätt sökt lätta skattebördan för vissa kategorier. Arbetsgivaravgiftens avskaffande var en väldigt stor lättnad för företagsamheten. Från löntagarnas sida har man en gång förut avstått från dessa pengar som nu tillerkänts företagarna. Ni har, menar jag, hela tiden vridit fördelningspolitiken åt ett visst håll. Det är det som vi beklagar, och det är det som gör att vi har så väldigt svårt att komma överens.
Herr talman! Det är tydligen en svår pedagogisk uppgift att klara ut för en del ledamöter i skatteutskottet vad momseffekten är. Jag skall försöka klara ut det för Stig Josefson. Det belopp som staten tar in på beskattning av matvaror utgör momseffekten. Då kan ju den inkomsten också användas för att göra vissa livsmedel billigare. Stig Josefson sade att det är bättre med nuvarande subventioner. Ja, men vi har ju inte uteslutit nuvarande subventioner. Vi har sagt i våra motioner att behovet av lättnader delvis är tillgodosett genom de livsmedelssubventioner som i dag utgår men att man bör gå vidare, så att hela det belopp som man tar in genom matmoms används för att göra i första hand baslivsmedel billigare. Jag sade i mitt huvudanförande att när utskottet ändå talar om de befintliga subventionerna på baslivsmedel borde man gå vidare i sitt resonemang och se till att hela momseffekten avvecklas på det sätt som vi föreslår. Vi har ingenting emot att inkomster från mer lyxbetonad konsumtion används för att subventionera den viktigaste delen av hushållens konsumtion. Eller som jag uttryckte det: Vi har ingenting emot att man använder momsinkomster från gåsleverpastejen för att sänka priset på mjölk eller Kalles kaviar. Svårare än så är faktiskt inte frågan om att avskaffa hela momseffekten. Det kan man göra med subventioner också.

Herr talman! Om det är herr Berndtson eller jag som har svårast att fatta kan vi kanske diskutera vid ett annat tillfälle. Jag sade i mitt huvudanförande att Nils Berndtson hade redogjort för momseffekten och att jag var helt på det klara med vad den innebär. Jag sade också att jag tyckte att det nuvarande momssystemet är bättre än förslaget som förts fram om differentierad moms. På den punkten har vi inte motsatta uppfattningar. Sedan är frågan vad som skall räknas som livsmedel och hur stor summan skall vara. Det var till den frågan jag sade att vi får återkomma. Erik Wärnberg säger att Danmarks situation är värre än vår men att vår situation också kan bli något liknande Danmarks. Just detta tycker jag manar till att vi skall se allvarligt på dagens situation och försöka närma oss varandra iett resonemang om vilka åtgärder som bör vidtas. Så mycket är självklart att ju förr vi vidtar åtgärder för att bemästra situationen, desto lättare har vi att komma ur den. För att man skall kunna komma fram till en gemensam linje fordras givetvis en vilja härtill från båda håll. Det är den viljan jag efterlyser, och jag önskar att den verkligen kommer fram, så att vi slipper dessa hårda motsättningar som ibland verkar konstruerade nära nog bara för att man skall kunna slå in på en motsatt väg.

Till de grupperna hör ändå huvudparten av de heltidsarbetande inkomsttagarna. Jag anser inte att man kan vara alltför kritisk på den punkten. På företagsbeskattningsområdet har vi försökt förverkliga vad som sades i mitten av 1970-talet, nämligen att ge de mindre och medelstora företagarna samma förutsättningar som de större. Jag anser inte att vi där har gått över gränsen. När det gäller förmögenhetsbeskattningen har skatteskalorna i det närmaste legat oförändrade under hela 1970-talet, och det finns väl knappast något annat område där det skett en sådan höjning av uttaget rent automatiskt på grund av den pågående inflationen. Målet med arbetsgivaravgiftens avskaffande var inte direkt att ge företagarna en bättre situation. Motivet var framför allt att rädda svenskt näringsliv och skapa förutsättningar för att det skulle kunna klara sig något så när i konkurrensen med utlandet, både på hemmamarknaden och när det gällde exporten.

Herr talman! Stig Josefson och jag är överens på några punkter. Vi är överens om att ekonomin i dagens situation är dålig och att det är allvarligt. Jag tror att vi också är överens om att det är synd att konfrontationen finns här och att vi inte kan komma överens om lösningar. Men det har skett en enorm förskjutning i fördelningspolitiken under de senaste åren. Jag tror inte Stig Josefson skall skylla det på oss. Det finns inte någon vilja hos de borgerliga partierna att ändra fördelningspolitiken så att vi alla gemensamt får bära den här bördan. Under 1980 fick lågoch mellaninkomsttagarna först en rimlig situation med hänsyn tagen till indexregleringen, till vissa ändringar av skatteskalan och till de 500 kronorna. Men den var för bra. Nu är man tvungen att ändra det genom en höjning av momsen. Och genom momshöjningen tar man väldigt litet från dem som fick mycket genom indexregleringen och införandet av en marginalskattespärr. Men för de vanliga små och medelstora inkomsttagarna, som är tvungna att leva upp hela sin inkomst, plockar man nu bort de relativt gynnsamma villkor de uppnådde i våras. Då är det inte så konstigt att vi protesterar. Vi föreslår en annan metod än regeringen för att komma till rätta med utrikeshandelsbalansen. Den frågan faller under ett annat utskott och andra har diskuterat den, så jag skall inte göra det. När det gäller proms eller moms vidhåller jag att en proms som tas ut i produktionsledets början, innan man har fördelat produktionsresultatet till löner och kapitalvinster, gör att man kan hålla sig på en lägre inflationsnivå än man gör när man tar ut moms i slutskedet. Den är också fördelningspolitiskt bättre; den drabbar inte på samma sätt som momsen de grupper som är tvungna att använda varenda krona till mat. Jag förstår inte varför den borgerliga regeringen absolut skall bli världsmästare i moms. Varför är just moms den metod som man skall använda i alla lägen för att komma till rätta med landets ekonomi? Det finns många andra metoder. För att ytterligare understryka det kommer jag återigen in på dubbelbeskattningen på aktier. Här vill man ge det fåtal människor som har mycket stora aktieposter en skattelättnad på 200-250 milj.kr. utan att därmed tillföra näringslivet några nya pengar — de här pengarna finns ju redan i näringslivet. Det är helt enkelt att göra det litet bättre för dem som har det bra, och det tar man igen på momsen.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse Erik Wärnbergs uttalande om att vi är överens på vissa punkter, och jag skulle önska att det hade varit lika lätt att resonera med socialdemokraterna överlag som det är med Erik Wärnberg. Erik Wärnbergs uttalande om den enorma förskjutningen av fördelningspolitiken under senare år är dock en rätt betydande överdrift. Faktum är — jag står fast vid vad jag har sagt, och jag har inte heller blivit bemött — att de ändringar i skattesystemet som har gjorts, utöver indexregleringen, hela tiden har lagts på grupperna mellan 40 000 och 80 000 kronors inkomst, för innevarande år med ett belopp överstigande 4 miljarder. När man här talar om att höjningen av mervärdeskatten med 1,9 90 skulle ha så ödesdigra effekter anser jag också att man skjuter över målet. Vi har höjt mervärdeskatten tidigare. Detta är den lägsta höjning som har gjorts någon gång, och vi har aldrig hört så kraftiga ord om effekterna av en momshöjning som denna gång. Erik Wärnberg upprepar vad som har sagts tidigare, nämligen att vi skulle vara världsmästare i moms. Men då är ju socialdemokraterna de som har lagt grunden till detta rekord, eftersom de har lagt 15 20 i botten, medan den borgerliga regeringen har bidragit med 4 96. Produktionsfaktorsskatten har utan tvivel vissa fördelar, nämligen att den tas ut i de första leden och betalas av en mindre grupp. Men vi vet att den också har klara nackdelar, framför allt när det gäller konkurrensen både på hemmamarknaden och vid export. Vi kan inte bortse från de problem som arbetsgivaravgifterna, oberoende av vilken typ man tar fram, har för näringslivets konkurrensförmåga. Jag tror att man måste se realistiskt också på det problemet.

Herr talman! Jag ser till min ledsnad att vår nye budgetministers tålamod inte höll över middagsrasten. Det var nämligen min avsikt att som gammal finansminister med ansvar för budgeten under åtskilliga år hälsa herr Wirtén välkommen i hans nya, ansvarsfulla ämbete och uttala en förhoppning om att han skulle lyckas bättre än sin företrädare och framför allt att han skulle försöka lyssna till oppositionen, för också den kan ju ha en och annan synpunkt på hans arbete. Herr Wirtén gjorde ett försök till en programförklaring, som jag avlyssnade med stort intresse, och det var inget fel på den, Vi skall väl allesammans följa i vilken utsträckning han orkar med att leva upp till sin egen programförklaring. Det är ju inte bara så, att vi förväntar en proposition om generalklausul och en proposition om skärpt reavinstbeskattning, utan vi väntar också att det skall finnas något innehåll i dem, och det är kanske det man först bör övertyga sig om innan man inregistrerar dem som något speciellt framsteg för herr Wirtén. Herr talman! Egentligen var jag väldigt tveksam om jag skulle besvära kammaren med att gå upp så här sent på kvällen, men jag gör det därför att jag gärna vill bemöta några synpunkter som har framförts i dagens debatt och möjligen också — även om det låter litet pretentiöst — försöka tillföra den ett par nya synpunkter, som inte har ventilerats tidigare. Det finns ett gammalt ordspråk som säger att sent skall syndaren vakna, Jag tycker att det passar väldigt bra på regeringen, och jag skulle vilja lägga till att när den vaknar visar den tecken på en sådan yrvakenhet att det mesta den gör är fel. Vi har snart fyra år bakom oss med en obönhörlig, stadigt fortgående försämring av alla strategiska poster i samhällsekonomin. Underskottet i bytesbalansen i år kommer väl att överstiga de 20 miljarderna — helt oacceptabla mått. Och vad värre är: Vi har en ökningstakt för det här underskottet i utrikeshandel och bytesbalans som är snabbare än vad någon annan känd industrination har. Det kompletteras med vad vi har avläst i fråga om budgetutvecklingen, och eftersom siffror många gånger säger mer än ord skall jag bara i allra största korthet dra den här lilla sifferserien. Med ett utgångsläge på ett underskott i budgeten på 3,8 miljarder har man sedan under de fyra budgetåren kunnat prestera följande underskott: 17,5 miljarder, 27,2 miljarder, 37,7 miljarder, 54,5 miljarder. Och om man skall fortsätta är det tyvärr mycket som talar för att det blir ännu värre. Det är klart att vi litet till mans frågar oss: Hur har det här kunnat ske? Jag tror att förklaringen ligger däruti att de borgerliga partiernas förgrundsmän och förgrundskvinnor tog över regeringen 1976 laddade med ambitioner och hade strött omkring sig rundhänta lättsinniga löften om gåvor praktiskt taget till alla, så att man kände en viss förpliktelse att infria löftena. Det var ju alla de där nya reformerna utan socialism och det var skattesänkning till alla. Tidigare här i dag har det ju sagts, att på den tiden då den nuvarande regeringen var i opposition var det bara fråga om en viljeakt, och hade man viljan sänkte man skatterna — alla skulle vara nöjda och allting skulle gå framåt. Vidare var det löftena om att stimulera en industri som då, när vi fick en borgerlig regering, skulle känna någonting av Viktor Rydbergs gamla maning: ”Zeus, giv släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi!” Det skulle ju vara hundratusentals nya jobb att välja emellan. Allt det här var vad ni var inställda på när ni tog hand om regeringen, och i en känsla av berusning gick ni till verket. Ni var lyckliga. Det talas om att i varje fall en inom triumviratet berättade att det var den lyckligaste dagen i hans liv, och det vill inte säga så litet. Vi fick en regering som inte visste vad arbetet innebar och som handlade därefter. Vi minns väl alla starten på hösten 1976 med skattesänkningar långt utöver det program som den socialdemokratiska regeringen hade förhandsannonserat och där vi hade instämmande från arbetsmarknadens organisationer — jag avser löntagarnas organisationer. Det blev nu extra skattesänkning för företagarna — Erik Wärnberg har berört det tidigare här i dag — och de högre inkomsttagarna. Man måste ju honorera dem som hade hjälpt fram partierna till den borgerliga valsegern. Nu passade skattesänkningarna fasligt dåligt i det där klimatet. Och har man suttit i bänken i dag och avlyssnat debatten har man ju hört att regeringens företrädare talat om, att ni 1976 tog emot en ekonomi med inbyggda överansträngningar. Hur kunde man då redan de första månaderna starta med den stimulans som de här skattesänkningarna innebar? Och detta kompletterades omedelbart med att det skulle bli en indexreglering av skatteskalan — ett av regeringens skattepolitiska misstag. Man genomförde det också så småningom. Relativt snart upplevde vi konsekvenserna, och försöken att korrigera misstagen var dåligt genomtänkta. Devalveringen den 28 augusti 1979 var utan tvivel panikartad. Här grundlade regeringen den befogade misstro från löntagarorganisationernas sida som i dag är ett faktum. Vad som hänt på den allra senaste tiden — de förslag vi behandlar i dag — är den slutliga verifikationen på att de förhandlande löntagarorganisationerna icke kan lita på regeringens ord, icke kan lita på regeringens utfästelser och icke kan över huvud taget med förtroende resonera med den sittande regeringen. Det är att beklaga med hänsyn till att nationen ändå måste leva en tid framöver med den regering vi nu har. Vi har ständigt påtalat detta ekonomiska lättsinne som det tar sig uttryck i budgetunderskott och vad det innebär för nationens ekonomi. Dessa varningar har man jämt viftat bort med följande förklaring: De där socialdemokraterna, och framför allt Gunnar Sträng, går omkring med en gammalmodig kamreraruppfattning och gör gällande att det skall finnas ett samband mellan budgetens utgifter och dess inkomster. I ett riksdagsprotokoll från den 9 mars 1977, så tidigt var det, läser jag följande från ett inlägg som jag själv svarade för. Jag frågade, med hänvisning till det ekonomiska perspektivet, ekonominiminister Bohman: ”Vad tänker ni göra? Den här utvecklingen ——-— måste brytas. Ni vet lika väl som jag hur de tunga budgetutgifterna har en benägenhet att förankras och permanentas. Ni ser mot ett 1977 och ett 1978 utan tecken på förändring i detta vårt stora budgetmässiga underskott, som i sin tur kräver den väldiga upplåningen i omvärlden. —--- Trots detta lovar ni sorglöst den här indexregleringen av skatteskalan som dränerar statskassan ytterligare. Den tillsammans med höstens skatteförslag kommer att dränera statskassan med i runt tal 7 miljarder. ———-— Ni kan naturligtvis räkna med ”- sade jag vid det tillfället i mars månad 1977 — ”att världens bankirer är beredda att ställa upp ytterligare ett par gånger Jag sade också att om vi över huvud taget skulle fortsätta på den inslagna vägen, så var utlandsupplåning den sämsta lösningen av alla. Jag frågade därför Gösta Bohman om vi kunde hoppas på och räkna med att få ett besked om vad regeringen ämnade göra för att vända utvecklingen. Detta sades för tre och ett halvt år sedan. Men det budgetmässiga lättsinnet fortgick. Mina tidigare anförda siffror om utvecklingen under de gångna fyra åren är talande nog.

Genvägen att låna pengar för att sänka skatten, som oppositionen rekommenderar, har vi aldrig fallit för. Pengar i statskassan ger oss möjligheter att hålla löftena till folkpensionärerna. Pengar i statskassan ger oss möjligheter att fortsätta en demokratisk utbildningspolitik. Pengar i statskassan är grundvalen för människors arbete. Starka statsfinanser ger oss chansen att hjälpa fattigt folk och fattiga kommuner. Pengar i statskassan garanterar välfärdspolitiken och ger stabilitet i ekonomin och i nationen. Socialdemokratin avvisar, fortsatte jag, oppositionens politik med löften, överbud och skattesänkningar utan ekonomisk täckning. Socialdemokratin vägrar att äventyra den starka ställning vi har i dag. Oppositionens politik och synen på finanspolitiken har någonting av ”efter oss syndafloden” över sig. Detta sades för fyra år sedan. Så sannspådda om utvecklingen har sällan politiker blivit. Så befogade varningar — tyvärr utan att de hade någon effekt — har väl sällan utfärdats. Trots alla varningar, som vi upprepade i praktiskt taget alla större riksdagsdebatter, talade vi för döva öron. Det budgetpolitiska lättsinnet fortsatte i skattepolitiken och industripolitiken. Jag behöver bara erinra om tillkomsten av SSAB.

Indexskatt, skogsbeskattning och återbetalning av arbetsgivaravgifterna till företagen slog stora hål i budgetens inkomstsida. Vägran att fylla på våra oljelager 1978, då oljan var billig, och tvånget att fylla på dem 1979, då den var dyr, var uttryck för en dålig planering och en missriktad spekulation. Även beträffande oljelagringen gjorde vi fruktlösa framstötar år 1978. Mina debatter under de senaste åren med såväl herr Bohman som herr Mundebo i fråga om budgetpolitiken slutade ju regelmässigt med att regeringsrepresentanterna sade att det inte är någon fara med budgetunderskottet, så länge det passar ihop med den samhällsekonomiska situationen — eller, mera sanningsenligt, så länge vi kan låna pengar utomlands. Hittills har vi kunnat göra det, eftersom utgångsläget var så sällsynt gynnsamt. I dag är läget ett annat, vilket bör ge den ansvariga regeringen en allvarlig tankeställare. Underskottet, de här enorma talen, får två olyckliga konsekvenser. En alltför stor del av kapitalmarknadens resurser går åt för att finansiera budgetunderskottet. Det väldiga lånebehovet driver upp räntenivån, vilket i sin tur kräver en ökning av bostadssubventionerna som skall finansieras över budgeten. Budgetunderskottet genererar ytterligare ökade budgetunderskott den vägen. Matpriserna stiger sedan jordbrukarna fått sin kompensation via jordbruksregleringen för höjningen av ränteutgifterna, även om den kompensationen kommer med ett halvt års eftersläpning. Så småningom utlöser prisstegringen pensionstillskott och barnbidragsförstärkningar, som i sin tur skall betalas över budgeten. Hela denna circulus vitiosus fortsätter. Grunden till det hela ligger i stor utsträckning i den stora lånefinanseringen av statsutgifterna. Har regeringen klart för sig vad en bostadsränta på 12,5 96 innebär i kostnadsuppdrivning och i ökat budgetunderskott? Har man klart för sig vad en ränta på 12,5 90 betyder för jordbrukets hypotekslån? Har man klart för sig vad en industriobligationsränta på 13,5 2 innebär för restriktioner på industrins utbyggnad, då lånefinansieringen för industrin ligger vid ca 70 96 av investeringskostnaderna? Det väldiga budgetunderskottet måste finansieras delvis genom bankerna, delvis med hjälp av sedelpressarna. Detta innebär en likviditetsuppladdning på penningmarknaden, som endast nödtorftigt kan dämpas via ökade likviditetskvoter och bestämmelser om kassareserver i bankerna. Den grå marknaden har i dag för riklig tillgång på pengar. Affärerna går vid sidan av banksystemet i en ständigt växande flora av finansieringsbolag och avbetalningsaffärer av skilda slag. Säljarreverser och krediter med kontokort tar över den reguljära penningmarknaden i en oacceptabel utsträckning. I det här klimatet trivs en affärsverksamhet som har ingen eller mycket liten förbindelse med vad vi kallar produktiva investeringar, och räntorna löper vind för våg. En del skyller på skattepolitiken. Jag tvekar inte att säga att det är den usla budgetpolitiken som är källan till de här urspårningarna. Vi är nu i ett läge där t.o.m. den borgerliga regeringen efter alltför lång väntan begriper att det ändå måste hända någonting.

Det gamla tricket att tjuven springer först i förföljarledet och ropar: Ta fast tjuven! avslöjar sig till sist. Var och en som inte är förblindad av blåfärgade glasögon vet att socialdemokratin i regeringsställning tvingats föra en envis och bitter kamp mot oppositionen just för att värna om statsfinanserna. Vi lyckades därmed ända fram till 1976. Sedan har lättsinnet fått råda. Under vår tid slapp riksgäldens folk resa världen runt och låna pengar. Den reseverksamheten daterar sig från tiden då herr Bohman tog ansvaret för ekonomin. Vad jag här har sagt vidimeras av riksdagens protokoll. Anonymiteten kring era bedrifter, både som politisk opposition och som ansvarig regering, befriar er inte från det historiska ansvaret! Nu skall, efter uppvaknandet, slöseriet efterföljas av sparsamhet. Ja, men ni kommer att misslyckas med den uppgiften, om ni fullföljer det program som av och till annonseras, i varje fall i pressen. Den köpkraftsindragning ni försöker åstadkomma får bara den effekten att en i dag genom inflationen pressad köpkraft pressas ytterligare. Om ryktena talar sant innebär era besparingar bl.a. att pensionärer skall få lägre bostadsbidrag. De aktiva grupperna får sin köpkraft reducerad genom momshöjningen. Konsumenten möter ju den här senaste momshöjningen med 2,34 26. Det slår igenom på dagligvaror och det blir påfrestande för alla. De kraftiga höjningarna på bensin och olja slår ju inte enbart på privatkonsumenterna — och de slår framför allt hårt ute i glesbygderna — utan de slår på all transport och på industrin, vilket medför prishöjningar i alla led. Det finns ingenting som ynglar av sig prisstegringar så som prisstegringar på oljan och på bensinen. Svårigheterna för kommunerna att hålla skatten oförändrad är i det här läget alldeles uppenbara. Nu omsätter vi — jag säger detta, eftersom det i debatten har förekommit felaktiga siffror — två tredjedelar av vår ekonomiska verksamhet, dvs. BNP:s totala omslutning, inom landets gränser och en tredjedel i utrikeshandeln. I det senare fallet har vi enligt en samstämmig expertis att räkna med en konjunkturdämpning i slutet av 1980 och under första hälften av 1981. Tyvärr talar mycket för att med den regim som gäller i många av de stora ledande industrinationerna och med den politik som drivs så kommer den här dämpade konjunkturen att prägla hela nästkommande år. Det betyder för vår del en reducerad efterfrågan utifrån. Om man till detta lägger en dämpad efterfrågan på hemmamarknaden, kan jag inte förstå annat -— vilket har understrukits vid flera tillfällen — än att vi har att räkna med en ökad arbetslöshet. Då har frågan ställts: Är den borgerliga regeringen inställd på att tillmötesgå AMS krav på pengar för att kunna möta den utvecklingen? AMS-generalen har ju redan offentligt sagt ifrån att det här med all sannolikhet kommer att innebära att han kommer att behöva större anslag. Det är klart att det egentligen inte är någon mening med de här besparingarna, som föranleder arbetslösheten och som tvingar fram en hårdare satsning över arbetsmarknadspolitiken. De besparingarna äts ju upp till väsentlig del. Ni har bara ställt till en massa svårigheter för folk, men det har sannerligen inte blivit någon vinst för folkhushållet! Enligt min mening har vi nu en inflation av alldeles speciell karaktär. Jag ber om ursäkt för att jag använder ett par uttryck, som den nationalekonomiska expertisen brukar svänga sig med. Jag brukar vara ängslig för att härma den. Men den inflation som vi nu har skall väl med den vokabulären ändå inte betecknas såsom en efterfrågeinflation. Köparna står inte i kö och slåss om våra produkter. Det är i dag definitivt inte säljarens marknad vare sig hemma eller utomlands. Vår inflation är vad man brukar kalla en kostnadsinflation. Det är från den utgångspunkten som momsen är felaktig, eftersom den driver upp kostnaderna ytterligare. Ni har frågat: Varför dög momsen när Gunnar Sträng var finansminister men inte i dag när det är en borgerlig regering som svarar för förslagen? Det har varit en stående fråga i dag. Så här litet sent, herr talman, skall jag emellertid ge besked om skillnaden. Man har talat om momsen såsom ett konjunkturpolitiskt medel. Under alla de år som jag hanterade finanserna betraktade jag för min egen del momsen som konjunkturpolitiskt medel med en ganska stor reservation. Jag tvingades att använda momsen såsom ett konjunkturpolitiskt medel 1974, då vi i en förhandling med oppositionen sänkte momsen med 3 26 under en tid från april fram till september. Vi gick med på den uppgörelsen för att undvika att fru Fortuna till äventyrs skulle ha gjort att den hamnade på 5 96. Det var ett medvetet försök att använda momsen såsom konjunkturpolitiskt medel. Var och en begriper i dag att det var ett av de största fel som vi har gjort. Det fanns inte någon anledning att stimulera konsumtionen 1974. Det var valpolitisk opportunism som låg bakom. Den enda gång vi prövade momsen såsom konjunkturpolitiskt medel gick det fel. Under 1960-talet och fram till regeringsskiftet hade vi ett stort behov av att kunna finansiera den reformverksamhet som riksdagen i stor enighet beslutade om, en reformverksamhet där den borgerliga oppositionen sannerligen inte var försiktig utan regelmässigt gärna bjöd över och ville gå längre. Då kunde man välja den väg som den borgerliga regeringen nu har valt: genomföra reformerna och låna pengarna. Den andra vägen var att genomföra reformerna och betala för dem. Den socialdemokratiska regeringen valde den senare vägen. Kom ihåg, ärade kammarledamöter, att vi under denna period finansierade ett bostadsbyggande av rekordformat: en miljon nya bostäder på tio år, alltså 100 000 lägenheter om året. Vi åtog oss att vid sidan av kompensationen för dyrtiden även ge folkpensionärerna en fyraprocentig standardhöjning varje år, och vi betalade för den. Den moderna skolan utvecklades. Det blev en nioårig grundskola och statsstöd till den högre undervisningen samt studiemedel och studielån som kostade mycket pengar. Vi finansierade detta. Vi genomförde reformer beträffande barnomsorgen och familjepolitiken. U-hjälpen utbyggdes successivt till 190 av BNP. Allt detta genomförde vi utan att köra ned nationens ekonomi och utan att leva på andra länders pengar. Detta är den stora och väsentliga skillnaden. När den borgerliga regeringen nu kommer med sitt momsförslag — likadant var det 1977 — är det inte fråga om att finansiera något reformprogram. I stället ökar utlandsupplåningen och inlandsupplåningen år från år. Jag har beskrivit det siffermässigt. Det är frestande att ställa frågan: Vad är det för reformer i dag som skall betalas med den höjda momsen? Naturligtvis inga alls. Där har vi den stora väsentliga skillnaden, som det finns anledning att erinra om, när man från borgerligt håll försöker göra en jämförelse och undrar varför socialdemokraterna kritiserar momsen när vi själva införde den. Ja, vi införde naturligtvis momsen därför att den direkta skatten var så pass hög att det inte fanns praktiska möjligheter att finansiera reformverksamheten genom ytterligare höjningar av det slaget av beskattning. Jag lade märke till att Gösta Bohman i ett av sina mindre väl genomtänkta inlägg i dag kom in på frågan om skattekvoten. Han sade att visserligen har skattekvoten ökat från 50,8 26 1976 till 52,9 eller i runt tal 53 96 1979, dvs. under den tid då Gösta Bohman i allt väsentligt varit med och haft ansvaret för utvecklingen. Men, sade Gösta Bohman, under Strängs tid steg skattekvoten från någonting på 40 upp till de 50,8 procenten — det var skattehöjningarna under 1960 och 1970-talen fram till 1976. Sedan sade Gösta Bohman i behovet att försvara sig, att skattekvoten steg några procent under de borgerliga regeringarnas tid var ju betingat av att kommunerna höjde kommunalskatten — däri ligger förklaringen! Jag vill i all stillsamhet göra klart för Gösta Bohman att kommunerna låg inte stilla under 1960 och 1970-talen heller. Från 1960 till 1976 steg den kommunala utdebiteringen från 15 kr. till 28 kr. Det går inte, om man vill göra en anständig och hederlig redovisning, att säga som Gösta Bohman gör, att under borgerligt styre steg skattekvoten en del på grund av att kommunerna höjde sin utdebitering, men under socialdemokratins tid steg skattekvoten mycket, mycket mer genom den socialdemokratiska regeringens åtgärder — och sedan dra ner rullgardinen för att ge publiken den föreställningen att det är en korrekt redovisning. Vill man vara vänlig kan man säga att den är ofullständig. Vill man vara sanningsenlig kan man säga att den är ohederlig. Nu är vi emellertid vana vid — i varje fall är jag van vid det — att det så ofta hoppar grodor genom tändernas stängsel hos Gösta Bohman, så jag har givit upp tanken på att tillrättalägga allt vad han kommer med. Det ligger inte inom mänsklig förmåga att göra. Enligt min mening har vi nu en inflation av speciell karaktär, en kostnadsinflation. Regeringen föreslår brutala skattehöjningar på olja och bensin, en prisstegring som ju förstärks genom momspropositionen och driver inflationen vidare. Skogsråvarans prisutveckling, som till följd av underförsörjningen till sågverk och övrig skogsindustri har föranlett höjningar på 20 å 30 960 innevarande höst, skall adderas till fjolårets prisstegringar för dessa produkter av ungefär samma storleksordning. Det spelar sin roll för kostnadsutvecklingen i byggnadsbranschen och i bostadsproduktionen. Vi har då fört fram förslag om att man inte skall finna sig i sådant. Det har sagts så många gånger här i dag att vi tar inte ut vad de svenska skogarna kan ge oss, och då har vi sagt att man bör skaffa sig medel för att verkligen få ut den kvantitet som finns att ta ut. Men, säger ni, nu kommer skogsråvaran. Nu kommer leveranserna. Ja, det är ett uttryck för att leveransstrejken har givit det önskade resultatet. När priserna har pressats upp de 25-30 procenten, då kommer leveranserna. Men skall vi behöva finna oss i det år efter år? Vi har kommit dithän nu att vi riskerar en klar nedgång i bostadsbyggandet därför att hyrorna blir för höga i nyproduktionen. Folk har inte råd med dessa hyror. Bostadsföretagen tar inte risken att stå med tomma lägenheter. Detta upplever vi samtidigt som underdåniga propagandister för borgerligheten far omkring och talar om att svenska folket bär alldeles för mycket pengar i fickorna. Inflationen i sin tur skapar kompensationskrav hos löntagarna. Och märk väl, mina vänner: löntagarna har i dag styrka att kompensera sig. Tvivla inte på detta! I vart fall borde regeringen ha lärt sig vad det är fråga om, efter vad som hände i maj månad i år. ”Vi fick ett alldeles för högt avtal” , ropade Gösta Bohman ut i Sveriges TV i går kväll inför alla lyssnarna. Ola Ullsten har i dag sagt detsamma: ”Vi fick ett alldeles för högt avtal”. Men snälle herr Bohman och snälle herr Ullsten! Ni bad ju om detta avtal! När Arbetsgivareföreningens ordförande och dess direktör inte ville ta det blev de ju utsatta för den historiska händelsen att de kallades upp till kanslihuset och belades med de bandage som behövdes för att de skulle gå hem och säga: Vi tar avtalet. Även om man inte från den borgerliga regeringens sida bildligt talat har signerat och skrivit under detta senaste avtal, så har man ändå det moraliska ansvaret för att det kom till. Det är därför jag reagerar — jag reagerar kanske som gammal fackföreningsman — på det otillständiga i att ni åker omkring och beklagar er över att avtalet blev för högt. Även om det är meningslöst skulle jag vilja uppmana både herr Bohman och herr Ullsten: Försök vara så mycket karlar för era hattar att ni står för era egna gärningar! Vi har i detta läge, herr talman, anvisat andra vägar. Kontroll och begränsning är lämpliga delar i den alltför starka importökningen. Vi har föreslagit en tidsbegränsad depositionsavgift, selektiv och anpassad. Många ord har sagts om detta här i dag, och jag skall inte utveckla det vidare. Men jag vill säga ett par ord om en speciell industri. Vi har ett akut problem för tekoindustrin just nu. En enhällig riksdag beslöt för ett år sedan att vi skulle försvara en 30-procentig försörjningsnivå i egen produktion. Det är ett blygsamt krav, och det vittnar om större tolerans mot tekoimportörerna i vårt land än vad någon annan industrination i Europa kostar på sig. Nu har det gått ett år. Regeringen har suttit med armarna i kors, och importen ökar. Tekoindustrin friställer sitt folk i snabb takt. Beklädnadsarbetarnas förbund har konstaterat att utfärdade varsel i tekodistrikten i Älvsborgs län slår alla rekord i jämförelse med liknande varsel i andra län i vårt land. Vi är i dag nere i 20 20 av egen produktion för vår försörjning, när riksdagen har sagt ifrån att det är regeringens skyldighet att försvara 30 90. Detta är upprörande. Det är nonchalant mot riksdagen. Det är nonchalant mot branschen och dess anställda. Våra internationella bindningar i frihandeln hindrar oss inte från att följa de förslag som socialdemokratin anvisade för ett år sedan. Andra nationer gör det. Norge tillämpar en global kvot för importen från tredje världen. Vi föreslog det här, men det förslaget avvisades. Vi föreslog en uppföljning via licensiering för att kontrollera importen — det förslaget avslogs. Nu avvecklas i snabb takt den svenska tekoindustrin om ingenting händer. Finland håller sig med ett imponerande gränsskydd för tekoindustrin, långt högre än vad vi någonsin har talat om. Vi står försvarslösa. Regeringen och dess riksdagsmajoritet bevittnar det hela med en förströdd axelryckning — även de ledamöter av denna riksdag som har problemet ända in på ögonen, därför att de är riksdagsmän för dessa bygder. Mat och kläder behöver vi i en avspärrningssituation. Maten skyddar vi till 100 96 — vi har jordbruksregleringen. I fråga om kläderna orkar vi inte med de 30 procenten. Det har sagts tidigare, och jag understryker det: Herr statsministern och herr industriministern borde ägna detta en tanke. Och här säger Thorbjörn Fälldin: Ja, men alla nationer slår vakt om sitt jordbruk. Ja, men de allra flesta nationer slår också vakt om tekoindustrin. Har vi sagt att tekoindustrin skall bevaras ur beredskapssynpunkt, då skall vi också göra det. Jag beklagar, herr talman, om det här tar litet tid, och jag kommer kanske litet vid sidan av frågan om momsen. Jag tycker emellertid att det vore värdefullt att få offentliggöra också en annan synpunkt. Man vill gärna tala om att vi lever i en frihandelsmiljö, och man slår sig för bröstet och säger: Vi skall ha öppna dörrar åt alla håll. Det har varit den svenska ekonomiska linjen hitintills, och det är något som vi inte prutar på. När man säger det, brukar man också säga: Är det så att man inom en bransch blir utan arbete och försörjningsmöjligheter, så får nationen ta över den branschens arbetskraft och placera den på något annat område där man har expansionsmöjligheter att hänvisa till. Det här är något som är väldigt lätt att säga, men det är bara så förtvivlat svårt att effektuera det i praktiken. Om någon gör gällande att de svenska arbetarna i dessa utsatta industrier skall ner på samma nivå som de anställda eller, rättare sagt, den förtryckta arbetarklassen i Hongkong, Korea, Thailand, Indien eller Mexico, då ställer sig säkerligen de svenska frihandlarna upp och säger: Det har vi ingen tanke på. Det kommer vi aldrig att acceptera. Men hur blir det om man ställer frågan på ett annat sätt? Man kan ju också fråga: Har ni någon rimlig anledning att tro att de förtryckta arbetarna i Hong Kong, Korea, Thailand, Indien och Mexico inom rimlig tid skall få en lön och en standard som är likvärdig med den vi har här i Sverige, så att konkurrensförutsättningarna blir likvärdiga? Då svarar de allesammans: Nej, det har vi inte. Men varför far man då omkring och snackar om att man skall reda upp de här frågorna genom överflyttningar av folk och att vi i Sverige skall stå med dörrarna öppna? Vi har också stora bygder som är beroende av den här pressade branschen. Man flyttar inte människor och egnahem, och man flyttar inte samhällets anläggningar — skolor, sjukhus och vara vad det vara vill — från den ena orten till den andra. Man är tvingad att gå in och göra någonting. Då kan man välja mellan att via skattemedel betala lönerna till de anställda, om man anser att man skall garantera en viss sysselsättning framöver för dem, eller att pröva andra vägar. Socialdemokratin anvisade andra vägar för ungefär ett år sedan. Herr talman! Även om jag saboterar tidsschemat vill jag i det här sammanhanget säga ytterligare en sak — jag lovar att bara komma tillbaka en eller möjligen två gånger varje säsong. Inte ens de mest expansiva industrierna är i den situationen att de står och ropar efter folk. Vi har en verkstadsindustri som heter L M Ericsson, som med stor framgång tar upp kampen med amerikanare, engelsmän och tyskar inom telekommunikationernas område och som ligger på första linjen i den internationella konkurrensen. Men man behöver inte mera folk där, utan man avskedar folk. Omläggningen av produktionsprocessen med övergång från mekanik till elektronik medför att det blir nödvändigt med en reduktion av arbetsstyrkan. Också i massaoch pappersfabrikerna är situationen enahanda. Endast de allra största industrierna med den modernaste utrustningen klarar sig mot kanadensare, amerikanare och finnar. De små skogsindustrierna och de små sågverken får lägga igen. Det är något som vi bevittnar dagligdags, även om det gäller sådana företag som vi räknar in bland de expansiva industribranscherna. Hela denna utveckling kommer att förstärkas genom den datorisering som vi har kommit in i. Framför allt de tidigare så skyddade tjänstemannakretsarna kommer att få gå en ganska allvarlig framtid till mötes. Det här har ställt till problem, som gör att det skulle klä en utrikesminister om han inte uteslutande gick upp och slog sig för bröstet och presenterade sig som frihandlare utan tänkte igenom frågan från alla de utgångspunkter den bör prövas från. Vad har vi då för förslag? Vi har föreslagit att man skulle utnyttja skogarnas resurser. Vi har föreslagit att man skall se till att den svenska industrin har vad den behöver av forskning och utvecklingsstimulans. Vi har i fråga om bostadsbyggandet, som betyder så enormt mycket även för de anknutna materialindustrierna, sagt: Låt bostadsbyggarna få ett ränteoch amorteringsfritt bostadslån, så att de vågar satsa på nytt igen. Det har den fördelen att hela den produktionen inte i något avseende är importkrävande. Det går inte att se framtidsperspektivet så enkelt att det bara är att öka exporten. Det är min personliga uppfattning att det i dagens hårda internationella ekonomiska klimat är svårt för oss att nämnvärt utöka vår export. Vi får söka balansen på andra vägar, bl.a. i en begränsning av den så snabbt stigande importvolymen. Det är där våra förslag har sin grund och sin motivering. Vi kommer att ta seriöst — det kan jag glädja den frånvarande regeringens representanter med — på alla regeringens förslag till besparingar. Som gammal finansminister har jag en stark känsla för de ambitionerna, men vi kommer inte att godta några försämringar i den sociala trygghetsoch reformpolitiken, som vi med så stor möda och dess bättre i stort samförstånd har byggt upp. Vi vill förstärka statskassan genom att slopa indexregleringen av skatteskalan, vilket — som vi många gånger har understrukit — inte utesluter justeringar under kommande år, anpassade till dem som i första hand behöver en skattesänkning. Vi driver kravet på produktionsbeskattning, och där har det diskuterats och argumenterats så mycket att jag skall hoppa över min egen argumentation. Skillnaden mellan oss och regeringen är att vi eliminerar en hel del av de prisdrivande krafterna i utvecklingen. Det betyder att vi får chansen till en lönerörelse under lugnare former, med resultat att inflationsgraden i ekonomin reduceras. Tyvärr tycks det, att döma av debatten i dag, som om vi talar för helt döva öron. Regeringen ser inte faran i sin egen politik, ser inte faran i de ökade inflationseffekterna. Ni har inte det svenska folket med på den här farliga vägen och borde självfallet vända i tid. I den skattedebatt som förts här har herr Wärnberg understrukit att vi har en del pengar att hämta genom en förstärkning av kontrollorganisationen, och vi kommer att behöva justera skattelagarna. De blir självfallet aldrig fullständiga, men de skall anpassas till ett alltmer komplicerat samhälle och affärsliv. Vid sidan av en statligt utbyggd kontroll— även om det betyder ökad personal — skall lagstiftningen anpassas till utvecklingen. Och den avdragsrätt vi har talat om behöver man begränsa, bl.a. för att göra räntepolitiken mer effektiv. Vi kommer att framställa förslag härom. Vad vi har väntat på i snart fyra år och regelbundet efterlyst skall nu äntligen komma, nämligen en generalklausul och en skärpt reavinstbeskatt ning. Som jag sade inledningsvis hoppas jag att de propositioner som vi förväntar har innehåll. Vi fårt. v. nöja oss med att propositionerna kommer. Innehållet får vi tala om längre fram. Vi emotser de här förslagen — av skäl och med argument som har anförts tidigare här i talarstolen. Avslutningsvis, herr talman: Vi ser med bekymmer på den brist på konsekvens och på den osäkerhet som präglar regeringens handlande i en för nationen svår tid. De skiftande turerna i samband med årets avtalsrörelse och vad som hänt därefter skapar förvirring och osäkerhet om politiken och om regeringens handlingslinje. Jag är medveten om, herr talman, att det — när det är tre skilda partier med tre skilda program och med tre skilda politiska värderingar som skall förena sig i ett regerande — är uppenbara svårigheter att forma den gemensamma politiken i så kontroversiella frågor som miljardbesparingar på budgeten och utformningen av skattepolitiken. Motsättningarna demonstreras ju så öppet. Jag erinrar om när herr Wikström höll räfstoch rättarting med herr Bohman i talet i Almedalen och om då moderaternas partisekreterare Lars Tobisson i Jämtland för någon vecka sedan sade ifrån att i regeringen är det inte utrymme för några specifika mittenuppfattningar och turer. Här är det moderaterna som bestämmer och därmed basta! Vi utomstående frågar oss: När detta är tonen inom regeringen hur skall man då kunna leda landets öden i en bekymmersam tid? Man kan helt enkelt inte göra det. Det har utvecklingen bevisat med stor klarhet och skärpa. Jag råkar, herr talman, tillhöra den grupp politiker som har telefonen öppen för allmänheten. Det är ibland litet påkostande om man gör anspråk på att ha en liten stund för sig själv någon kväll. Det kompenseras emellertid av att det är utomordentligt lärorikt. Jag försäkrar, herr talman, att under de senaste månaderna har påringningarna hemma hos mig varit något som man väl endast kan rubricera med begreppet ”kontinuerlig drift”. Det är en blandning av arghet och oro inför vad som håller på att ske som kommer till uttryck. Folk som känner dyrtidens press och penningens otillräcklighet i den dagliga livsföringen, i försörjningsbekymren för att skaffa mat och kläder förstår inte de borgerliga utläggningarna om att de tillhör de favoriserade, de privilegierade människorna i tillvaron som går omkring och bär på för mycket pengari plånboken. De känner sig utsatta för en blodig drift och de vill ha en ändring. Denna irritation och olust kommer vi att få uppleva som ett besvärande inslag — jag är övertygad om det — i kommande avtalsförhandlingar med risk för negativa genomslag för samhällsekonomin och för nationen. Jag tror att vi får dras med den här stämningen så länge som den nuvarande regeringen fortsätter. Det är naturligtvis meningslöst att upprepa vad som har sagts tidigare, men kanske skulle man ändå våga fråga: Borde det inte rensa luften och reda ut en mycket oklar och komplicerad politisk situation om vi blev eniga om att låta Sveriges väljare säga sin mening? Det har ju hänt så mycket under det år som gått sedan folket avgav sitt votum. Ett val i dag skulle ge väljarna en mera sannfärdig och realistisk bild av nationens läge och en mera objektiv möjlighet att avge sitt votum. Det vore värdefullt om de borgerliga partierna funderade över frågeställningen. Ni har avvisat den i dag, men jag säger att det vore bra om ni funderade över den. Vi är beredda från oppositionen att underställa den politiska situationen väljarnas prövning i den enkla förhoppningen att det skulle resultera i en arbetsduglig regering och riksdag.

Herr talman! Diskussionen under de senaste veckorna, inbegripet den långa debatten här i dag, har säkert hos många efterlämnat en känsla av missmod. Det är ofrånkomligt. Men inventeringen av delvis obehagliga fakta har ändå varit nödvändig och den har utgjort en viktig del av debatten. Men den viktigaste delen är ändå den som handlar om åtgärderna, om det vi kan göra för att lösa problemen. Från socialdemokratisk sida har vi sagt oss följande: Regeringen medger nu öppet att den svenska ekonomin befinner sig i kris. Men krisen kan inte lösas med de åtgärder som regeringen vill genomföra. Tvärtom talar mycket för att åtgärderna snarast skulle förvärra situationen. Vi menar att det behövs andra och framför allt utomordentligt mycket mer genomgripande politiska insatser. På näringslivets område behövs en offensiv för att öka investeringarna och satsningarna på en ny produktion och en ny sysselsättning, satsningar för att återge människorna tron på framtiden. Sakbehandlingen vid denna urtima riksdag har måst begränsas till de förslag som rör omedelbara åtgärder. Där har vi redovisat vårt alternativ. Men för att understryka att våra förslag till omedelbara åtgärder bara skall ses som ett första steg mot en sanering av ekonomin, har vi också velat redovisa ett mer långsiktigt program. Vi har anvisat ett flertal näringspolitiska förslag. Det programmet kommer att ligga till grund för vårt arbete i riksdagen under hösten. Det är nödvändigt att inledningsvis få ge en bild av situationen i svensk industri. Jag gör det något motvilligt, för det är ofrånkomligt att denna bild blir ganska dyster. Men låt mig än en gång understryka att det finns inget ödesbundet i den här utvecklingen. Den uppmärksamme märker att vad man betraktar är inte en industri i förfall utan en industripolitik i förfall. Och industripolitiken går att ändra. Den industripolitik som nu har bedrivits under några år i vårt land är egentligen ett sorgligt kapitel. Regeringen bryr sig inte ens om att genomföra det riksdagen beslutar. Inom t.ex. tekoindustrin och den manuella glasindustrin tillåts avvecklingen av industrikapacitet rusa vidare, trots att riksdagen klart har sagt ifrån att den här utvecklingen måste hejdas. När det gäller varvsbeslutet hinner färgen inte torka på riksdagstrycket förrän industriministern störtar ut till pressen med uttalanden som är direkt skadliga för varvens möjligheter att överleva och utvecklas. När riksdagen, herr talman, beslutar att inrätta tre utvecklingsbolag, bryr sig regeringen inte ens om att verkställa beslutet. Det visar regeringens bristande intresse för den långsiktiga utvecklingen i näringspolitiken. Vad som främst präglar den borgerliga näringspolitiken är och har varit passiviteten. Jag skall ta upp några industribrancher för att belysa vad jag menar. på situationen i skogsindustrin. Där har vi socialdemokrater nu i flera år pekat på den allvarliga råvarusituationen. Min partikamrat Svante Lundkvist kommer vidare att utveckla frågan om skogen. Vi har sagt att om inte avvecklingarna ökas, så kommer det obönhörligen att leda till arbetslöshet och en kraftig utslagning av anläggningar inom träindustrin och massaindustrin. Vi har lagt förslag om en rad åtgärder för att sätta fart på skogsavverkningarna. Men regeringen har inte velat gå med på dem. Det skulle strida mot marknadsekonomins principer, har man sagt. Det skulle vara att träda skogsägarnas frihet för när. Men våra förslag är ju inte riktade mot de skogsägare som sköter sin skog och sin avverkning. Vad vi vill komma åt är överårig skog. Vi tycker bara inte att rätten att missköta skog är viktigare än rätten till arbete för de anställda i skogsindustrin. Våra förslag har emellertid stoppats. Regeringen vägrar att inse problemen. Borgerliga politiker försöker rättfärdiga detta med att säga att nu börjar avverkningarna att stiga. Men samtidigt — senast i dag i tidningarna — kommer oroliga röster också från industrin. ASSI meddelar att man på grund av råvarubrist måste stoppa produktionen i Kalix och Piteå vissa perioder nästa år. Man ser allvarligt på situationen, för — som det sägs — det rör sig inte om små kvantiteter. Därför bedömer vi situationen inom skogsindustrin som ytterst allvarlig. En rad anläggningar inom skogsindustrin har lagts ned eller hotas av nedläggning som en direkt följd av virkesbrist. Människor förlorar sina jobb alldeles i onödan. Dessutom, vilket anmärkningsvärt nog inte tycks bekymra den borgerliga regeringen, förlorar landet miljardbelopp i form av uteblivna exportintäkter. Gummiindustrin har under det senaste året drabbats av ett antal stora svåra nedläggningar. Det räcker att nämna Borås och Norrköping. Visst har den branschen svårlösta problem, men det är oförsvarligt av regeringen att inte sätta in ordentliga ansträngningar när man ser problemen närma sig. Det är då, innan krisen är akut, man måste se över möjligheterna att rusta upp anläggningarna så att de kan leva vidare. Det är då man kan sätta in åtgärder för att få fart på framtidsprojekt i branschen eller för att ta fram ersättningsjobb. Den handlingsberedskapen har saknats när det gäller gummiindustrin. Fanns det verkligen ingen chans att få företagen att investera sig ur krisen? Vart tog det nya lastbilsdäcksprojektet vägen? Och vad kan regeringen sätta in för ersättningsjobb nu när skadan redan är skedd? Vilket arbete pågår i den vägen. Endast frågetecken finns när det gäller gummiindustrin. Bilindustrin är ett annat område där orosmolnen börjar torna upp sig. Bilförsäljningen både här hemma och utomlands har gått ner drastiskt. Den svenska bilindustrin får inte lämnas vind för våg. Socialdemokratin vill satsa på en utveckling av svensk bilindustri. Därför vill vi att regeringen tillsammans med företagen och de anställda — innan det är för sent — noga går igenom läget. Inom tekoindustrin är situationen i dag djupt oroande. Importen har ökat kraftigt hittills i år. Nu faller orderingången drastiskt. Inom branschen råder i dag stor osäkerhet om hur det statliga stödet — bl.a. äldrestödet — kommer att utformas. Övertyrelsen för ekonomiskt försvar slår larm om att försörjningsberedskapen på tekoområdet är starkt hotad. Vad tänker regeringen göra åt detta? Det vet ingen i dag. Men vad man vet är att regeringen passivt har sett på hur den här situationen har vuxit fram. Och att regeringen har satt sig emot en rad socialdemokratiska förslag till åtgärder för att stärka tekoindustrin. Jag skulle, herr talman, kunna fortsätta den här genomgången av läget i flera branscher. Men jag nöjer mig med detta. Låt mig säga: Naturligtvis är det inte regeringens fel att en rad industribranscher har allvarliga problem. Men det är regeringens fel att så litet görs för att lösa problemen. Det är fel att gå emot kraven på en näringspolitisk offensiv för att komma till rätta med problemen i ekonomi och näringsliv. De borgerligas förlitan på marknadsmekanismernas självläkande kraft har närmast lett till en näringspolitisk handlingsförlamning. Under tiden har industrins problem förvärrats och krisen i samhällsekonomin fördjupats. Något av ett nedläggningsraseri har pågått inom svensk industri under några år och tiotusentals industrijobb har gått förlorade utan att regeringen kunnat samla sig till genomgripande åtgärder. Konjunkturförbättringen har inte kunnat dölja den fortgående långsiktiga försvagningen av vår industrisektor. Industriinvesteringarna ligger, trots en uppgång i år, på en nivå som är helt oacceptabel. Exporten är otillräcklig i förhållande till importen. Det är nu nödvändigt att utan dröjsmål sätta in all kraft för att vända på den utvecklingen. För att det skall lyckas krävs en bred uppslutning kring uppgiften. Och en sådan uppslutning kan aldrig åstadkommas med en politik som skapar ökade ekonomiska klyftor och skärpta motsättningar mellan olika grupper i samhället. Det behövs i stället en rättvis fördelningspolitik som skapar förutsättningar för en lugn löneutveckling och som gör det möjligt att sätta av ökade resurser för en utbyggnad av vår industri. Från den utgångspunkten är regeringens förslag att nu dra ned den samlade efterfrågan olycklig. För det första har regeringens agerande försämrat förutsättningarna för en kommande lugn avtalsrörelse — något som ökar osäkerheten inför framtiden inom industrin och som därmed minskar företagens benägenhet att nu fatta långsiktigt bindande investeringsbeslut. För det andra signalerar nu regeringen en förändrad syn på konjunkturpolitiken: Internationella svängningar i efterfrågan skall i fortsättningen tillåtas slå igenom fullt ut i den svenska ekonomin — den aktiva konjunkturpolitiken skall alltså överges eller åtminstone bli mindre ambitiös. Också detta kommer, som jag ser det, oundvikligen att leda till ökad osäkerhet, och därmed ökad motvilja att ta risker, i industrin. Eftersom det dessutom blir de industrianställda som i första hand kommer att drabbas av minskad trygghet i sysselsättningen finns det risk för att industriarbetet blir mindre attraktivt, vilket självfallet försvårar en långsiktig industriell utveckling och expansion. Detta vore också mycket olyckligt. Det finns således även med hänsyn till behovet av en utbyggnad av industrin skäl att motsätta sig regeringens förslag. Men detta är inte tillräckligt. Det kommer också att behövas stora näringspolitiska insatser för att stödja anpassningsoch utvecklingsarbetet i industrin och för att säkerställa att detta kan genomföras utan orimliga påfrestningar för de människor som berörs och med otrygghet och utslagning som följd. Om utvecklingen inom industrin skall kunna vändas i positiv riktning måste också de idéer och det kunnande som finns inom näringslivet bättre utnyttjas. Staten bör — enligt vår uppfattning — därför ta upp överläggningar med näringslivet om hur de expansionsmöjlighetr som finns inom industrin praktiskt skall tas till vara. Diskussionerna bör omfatta bl.a. frågor som rör samverkan mellan samhälle och företag inom ramen för ett utbyggt nordiskt industrisamarbete samt den svenska industrins möjligheter att i ökad utsträckning hämta sina insatsvaror från inhemska leverantörer i stället för attimportera. Dessutom bör man i sådana överläggningar se över, inventera, större tänkbara investeringsprojekt i industrin och sedan helt förutsättningslöst diskutera villkoren för hur olika projekt skall komma till stånd. Det finns inte anledning att här låsa fast hur de statliga insatserna skall utformas i skilda fall. Utgångspunkten måste vara en öppen diskussion mellan samhälle och företag — privata, kooperativa och statliga — med syfte att uppnå konkreta lösningar på uppgiften att snabbt återskapa utvecklingskraften i svensk industri. Socialdemokraterna har redovisat ett brett konkret program för att få fart på industrin. Jag skall till sist sammanfatta det programmet i tio punkter: —- Först och främst måste Sverige få en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för en satsning på Sverige som industrination. Vi måste sätta fart på bostadsbyggandet, äntligen genomföra de energipolitiska besluten och bedriva en konjunkturpolitik som motverkar svängningarna i efterfrågan —- inte förvärrar dem. — Det behövs ökade kontakter mellan samhälle och företag för att bl.a. öka investeringsviljan. Vi föreslår överläggningar mellan samhället och företagen om gemensamma utvecklingssatsningar, samarbete kring konkreta industriprojekt och ökad inhemsk produktion av insatsvaror. — Problemen med industrins kapitalförsörjning måste lösas genom ett kollektivt sparande i former som verkar stimulerande på utvecklingskraften i företagen. — Investeringsoch utvecklingsprogram måste upprättas för de statliga företagen. - Basindustrins problem måste angripas med åtgärder som syftar till vidareförädling och utveckling och som stärker den inhemska utrustningsindustrin. —- Vi vill bygga upp ett ökat nordiskt industrioch handelssamarbete. Ett vidgat internationellt samarbete öppnar också möjligheter på industriområdet som måste tas till vara. — De anställdas insatser och kunnande måste tas till vara i planeringsoch utvecklingsarbetet ute i företagen. Vi hävdar att den industriella utvecklingen är en fråga, gemensam för samhället, företagen och de anställda. — Vi har lagt förslag om hur den gemensamma sektorns upphandling kan utnyttjas som draghjälp vid utvecklingen av tekniskt avancerad industri. — Samhällsägda utvecklingsbolag bör inrättas på viktiga områden. — Ökade satsningar måste göras på samhällets tekniska forskning och utveckling liksom på det tekniska forskningsoch utvecklingsarbetet ute i företagen. Nationella storprojekt bör startas på viktiga teknikområden, och uppfinnarnas villkor måste förbättras. Herr talman! Detta är några förslag för att komma till rätta med krisen i ekonomin och i näringslivet. Våra förslag visar att arbetarrörelsen vill satsa på en offensiv i näringspolitiken. Vi måste satsa på Sverige som industrination. Men då måste vi få en näringspolitik som tar tag i industrins problem och utnyttjar landets resurser — inte låter dem ligga i träda.

Herr talman! Vi är nu inne i det avsnitt av debatten som rör näringsutskottets område. Näringsutskottet har i ett yttrande till finansutskottet behandlat rätt stora delar av den socialdemokratiska motion som väcktes i samband med propositionen. Jag tror inte att Thage Peterson med ett enda ord nämnde de socialdemokratiska reservationerna eller i övrigt det vi hade att diskutera i näringsutskottet — jag skall återkomma till det. Jag skall först beröra en del av det Thage Peterson sade. Han började med att säga att det efter den senaste månadens debatt ute i landet och här i dag kanske har spritt sig en känsla av missmod. Jag skulle vilja ta upp den frågan. Vad är det som har skett? Framför allt på grund av en mycket kraftig oljeprishöjning, på grund av att vi här i landet beviljat oss en konsumtion som vida överstigit vår produktion, och det under flera år — alltsedan den socialdemokratiska regeringen satt i kanslihuset — har vi fått en accelererad utveckling av valutautflöde, bytesbalansunderskott och budgetunderskott. Regeringen har i det läget vidtagit de åtgärder som en regering bör vidta. Man har anvisat ett åtgärdspaket. Man har avsett att under augusti månad höja momsen som en nödvändig åtgärd för att komma till rätta med en del av de här problemen. Man avsåg att göra det som en vanlig regeringsåtgärd i de former som den tidigare socialdemokratiska regeringen själv hade medverkat till: i en miniriksdag med två utskott särskilt inkallade. Kontakt togs med oppositionen för att diskutera de förslag som var aktuella. Man gick också oppositionen till mötes en hel del i de förslag som framlades. Man vad gör då socialdemokraterna? De drar i gång en kampanj mot regeringen. Man kräver dess avgång. Man lägger skulden för de senaste årens utveckling på regeringspolitiken och bortser helt från de fakta som ligger bakom utvecklingen. Man skapar en katastrofstämning i landet. Och det är allvarligt, för det ger en oriktig information till allmänheten. Politikerna blir inte trovärdiga. De åtgärder som vi behövde vidta är inte populära. Det krävs stor förståelse från allmänheten för att de skall kunna genomföras. Men genomförandet försvåras i hög grad av en sådan här uppskruvad kritik som saknar grund. Läget är faktiskt bättre än man påstår. Vi har en levnadsstandard som är bland de högsta i världen. Vi arbetar i dag t.ex. mycket kortare tid än tidigare för att tjäna in en livsmedelskasse eller det konsumtionspaket vi behöver. Vi har flera sysselsatta än någonsin. Flera människor och flera ungdomar än någonsin tidigare har arbete i vårt näringsliv och i vår offentliga sektor. Vi kan på familjepolitikens område notera en standardhöjning som under de senaste fem åren uppgått till ca 50 26 i fast penningvärde och till 22 Ye när det gäller pensionärerna. Vi kan notera en ökad konsumtionsutveckling år från år. Det var bara 1978 som vi kunde notera en minskning. Ökningen har faktiskt varit större de senare åren än den var vissa år i början av 1970-talet. Men vi har problemen framför oss, och den utveckling som jag i början av mitt anförande beskrev och nämnde orsakerna till måste vi vidta åtgärder mot; annars kommer vi att få en helt annan situation. Egentligen är de förslag som lagts av regeringen och av oppositionen inte långt ifrån varandra. De skulle, om man hårdrog den här frågan, kunna läggas i ett paket. Man skulle kunna sätta sig och resonera kring det hela, kanske ta litet här och litet där och göra ett ordentligt åtgärdspaket. Jag tror att det är det som svenska folket egentligen väntar av oss. I stället reser man från oppositionen på plakat efter plakat, i tidning efter tidning kravet på regeringens avgång. Man bortser helt från att en regering ändå sitter i kraft av en demokratisk formel som säger att om regeringen har underlag i riksdagen skall den också regera. Man bortser helt från de demokratiska spelreglerna. Om socialdemokraterna här hade kunnat påvisa att de hade kunnat driva en avsevärt annorlunda politik de senaste åren med förslag som hade lett till en annan situation, skulle det kanske ha varit motiverat att kräva regeringens avgång. Men var finns de förslagen? De förslag som man har lagt, och som skulle ha kostat mycket pengar, skulle ha finansierats med ökade avgifter på företagen, de företag som skall bära upp vårt näringsliv och skapa det skatteunderlag som erfordras för att kommunerna skall kunna uppehålla sin offentliga service. Det är lätt att förstå att denna linje — med strukturfonder utdebiterade på företagen, med proms som också belastar företagen men inte importen osv. — skulle försvåra vår situation ordentligt. Dagens regeringsförslag skulle vara grunden för påståendena att regeringen har misskött sig så mycket. Låt oss jämföra: 1970 hade vi en konjunkturnedgång. Då betonade den socialdemokratiska regeringen i en proposition vikten av att inte underskatta det allvarliga i den ekonomiska situationen och befria sig från det ultimativa kravet på att återställa balansen i förhållande till utlandet. Därför ökade man löneskatten, höjde elskatten med 3 procentenheter, höjde sjukförsäkringsavgifterna, lade 10 96 på spriten, höjde momsen med 1 96 och höjde bensinskatten med 10 öre. Det motsvarar i dagens penningvärde 24 öre — alltså lika mycket som eller mer än vad regeringen fö Om man omsätter den åtstramning som paketet av år 1970 innebar i procent av BNP, finner man att den låg på 1,2 20. Regeringens förslag i dag ligger på 1,3 926 av BNP. Var är då den stora skillnaden? Inte bedrev oppositionen på den tiden en sådan våldsam kritik som nu eller en så här vilseledande informationsverksamhet till den stora allmänheten. Jag anser att detta är allvarligt, och jag skulle vilja fråga Thage Peterson, som ändå är mycket bra att samarbeta med i näringsutskottet: Vore det inte bra om man försökte undvika litet grand av det här? Thage Peterson har själv varit ute och krävt regeringens avgång; jag har ett par klipp ur Aftonbladet och andra tidningar där det refereras. Vore det inte bättre att tona ner den debatten litet, se till realiteterna och försöka komma litet närmare en saklig debatt? Bland näringsutskottets ärenden är det viktigaste förslaget det om importdepositionsavgifter. Den frågan har diskuterats så mycket i dag att jag inte närmare skall gå in på den. Men när man i reservationen skriver att man anser att sådana avgifter enligt de bestämmelser som regleras av GATT och EFTA är tillåtliga vill jag ändå inlägga en protest mot det uttalandet. Sådana åtgärder som importdepositioner är verkligen inte legaliserade i de bestämmelser som nu gäller. Däremot har man sagt att om ett land av allvarliga betalningsbalansskäl är tvingat att vidta åtgärder, skulle importdepositioner kunna tolereras. Men man avråder industriländer från att tillämpa den metoden, och man säger att om så ändå måste ske, bör dessa åtgärder kombineras med interna åtgärder, med vilka man snabbt försöker bemästra de interna problemen, innan man går in på importregleringar av olika slag. Det är också bara i ett fåtal fall som man hittills tillämpat sådana här typer av restriktioner. De har mer eller mindre fördömts, och man har försökt avveckla dem så snabbt som möjligt. Det har också visat sig att även om det inte har blivit officiella protester har det ändock blivit motåtgärder av olika slag som varit till skada för handelsutbytet. Det här strider helt och hållet mot den socialdemokratiska politik som drivits tidigare. Vi har i näringsutskottets yttrande till finansutskottet citerat vad den svenska regeringen sade 1971, när danskarna införde importregleringar. Det har gjorts motsvarande uttalanden när andra länder vidtagit sådana här åtgärder, och regeringen har varit mycket bestämd i sina fördömanden av åtgärderna. Vi har sagt i näringsutskottets yttrande, att socialdemokraternas uttalade önskan att det skall bedrivas en fortsatt frihandel i det här landet inte stämmer med det förslag som läggs fram i motionen. Dessutom har GATT förutsatt, som jag sade, att det måste vidtas interna åtgärder. Men vad föreslår socialdemokraterna för interna åtgärder i det här avseendet? Jo, man har föreslagit långsiktiga åtgärder av den typ som Thage Peterson redogjorde för. Interna åtgärder skall emellertid vara sådana, menar GATT, som verkar snabbt. Möjligen skulle kontokortsrestriktionerna verka under den tid importrestriktionerna gäller, men de är obetydliga i sammanhanget. Ingenting annat i socialdemokraternas förslag är av denna karaktär, utan alla de andra åtgärderna är långsiktiga, de verkar på fem eller tio år kanske, och vi är i stort sett eniga om inriktningen av den politiken. Det stämmer alltså inte med vad man har reglerat i förbindelserna mellan länderna på det handelspolitiska området, och riskerna med att vidta sådana här åtgärder är uppenbara. Näringsutskottet har rest i Värmlands län och Kalmar län i höst, och Thage Peterson var med på en del av resorna. Vi minns uttalandena från det exportberoende Värmland, där inte bara fabrikscheferna utan också de fackliga representanterna sade: Stöd för allt i världen exporten — det är den som vi är helt och hållet beroende av! Och det är ju en risk ändå att importrestriktioner av olika slag kan vara mycket störande för exporten. Det är också, som sagts här tidigare, så att det här skulle kunna vara inledningen till motsvarande åtgärder som saxar varandra, så att det till sist uppstår en omöjlig situation. Förslaget är dåligt preciserat, och det skulle, om det funnes tid, vara anledning att gå in på det, men jag skall inte göra detta. Det här kommer i varje fall för företagen, såvitt man kan bedöma, att innebära stora risker. Det kommer att bli svårigheter att svara för de krediter som erfordras för att man skall kunna avsätta 40-50 26 i depositioner på importen. Det är ju stora pengar det rör sig om. Det kommer också att påverka investeringarna i landet i negativ riktning. Olika siffror har nämnts här i dag, men med säkerhet kommer det att ha en avsevärd påverkan. Småföretagen kommer med all säkerhet att bli diskriminerade i en sådan här situation. Man skulle ha kunnat förstå socialdemokraterna, om de lagt fram förslaget jämsides med förslag om en moms. Då hade momsen varit en åtgärd av det slag som GATT avser när man talar om interna åtgärder för att snabbt komma till rätta med problemen, jämsides med en importrestriktion. Regeringens förslag om momsen har diskuterats här i dag, och jag vill bara anföra att momsen i det här fallet ändå ur industripolitisk synpunkt har åtskilliga egenskaper som är att föredra. Den nu föreslagna momsen är väldigt måttlig — den motsvarar inte mer än två månaders inflation. Den läggs förutom på våra egna varor även på importen, men den belastar inte exporten, den belastar inte investeringarna i företagen och den är ju en skatt som drabbar utgifterna. Den är sparbefrämjande, och den är faktiskt också en skatt med vilken man beskattar de svarta pengar som tyvärr cirkulerar här och där i samhället. Den är godkänd av de internationella handelsorganen, och den har även andra positiva egenskaper. Den drabbar alla konsumenter och påverkar konsumtionen snabbt och effektivt. I motsats till exempelvis en proms drabbar den inte bara löntagarna utan hela konsumtionen. Frågan om införande av en beredskapslagstiftning på skogsområdet kommer jordbruksutskottet att ta upp. Vi har dock behandlat frågan även i näringsutskottet, och jag tror att ett införande av en sådan lagstiftning vore en olycklig åtgärd. Om socialdemokraterna hamnar i regeringsställning, kommer de nog att betänka sig innan de inför en tvångslagstiftning på avverkningsområdet. För det första har avverkningarna storleksmässigt inte varit så långt ifrån produktionen de senaste åren. Det finns statistik på att avverkningarna i exempelvis Mellansverige har varit över den produktion som är tillgänglig. För det andra har det nu vidtagits en rad åtgärder på detta område, och det finns uppenbara tendenser att avverkningarna under nästa vinter kommer att öka i betydande grad. Jag tror inte att man här skall använda tvångslagstiftning utan de positiva möjligheterna. I näringsutskottets yttrande tas det också upp några frågor om energiplanering. Socialdemokraterna anför i motionen U:3 att regeringen måste ta kontakt med kommunerna för att driva en effektiv energiplanering. Vi har ingenting att erinra mot den målsättning man har i motionen. Vi vill — och förutsätter att regeringen också kommer att göra det — medverka till att vi får en effektiv energipolitik, så att vi kan minska vårt oljeberoende och utnyttja alternativa energikällor med stark hushållningseffekt. Det är ganska märkligt att socialdemokraterna i förslaget om importdepositioner har undantagit just olja och bensin. Socialdemokraterna för fram särskilda förslag i sin motion till denna urtima riksdag och påpekar att det är angeläget att vi tar itu med oljeproblemet, men undantar olja och bensin från importreglerande åtgärder. Man kan fråga sig varför. Socialdemokraterna har tydligen inte modet att gå ut till allmänheten och tala om att även denna del måste beskattas om vi skall ha en konsumtionsindragning och att vi får hjälpas åt att klara de problem som här uppstår. Vi vet ju att en sådan ytterligare beskattning ofelbart leder till att ansträngningarna att på ett bättre sätt ta till vara energin ökar. Socialdemokraterna har i motionen uttalat sig ganska bestämt för värmekulvertar, men i reservationen uttrycker de sig litet vagare. Vi är från centerns sida, i likhet med Vattenfall, mot en sådan lösning. Vi tror inte på dess möjligheter. F. ö. utreds dessa frågor ganska ingående på olika håll. Socialdemokraterna har i motionen föreslagit att samhället i samarbete med OK skall bygga en katalytisk kracker, dvs. en anläggning där man kan ta till vara möjligheterna att genom en ytterligare förädling av tjockoljorna framställa bensin och lätta oljor. Vi har alldeles nyligen varit i Scanraff i Lysekil och tittat på dessa planer och på anläggningen. Jag vill erinra om att näringsutskottet tidigare, i höstas och i våras, har uttalat att det är positivt till en sådan här förädlingsanläggning. Vi har konstaterat att regeringen har sagt att vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att göra oss oberoende från bränsleförsörjningssynpunkt. Därför skall givetvis dessa frågor prövas. Men vi är inte beredda att direkt hoppa på detta förslag, vilket reservanterna förordar, utan vi vill först se det underlag som håller på att arbetas fram. Tids nog får vi ta ställning till denna fråga. Likaså är riktlinjer för energihushållning på gång: bl.a. har länsstyrelserna fått regeringens uppdrag att pröva frågan i samband med Länsplan 1980. Vpk har också väckt en motion med många förslag. Jag skall inte beröra motionen särskilt mycket. då den tidigare har behandlats här. Förslagen är summariskt och enkelt framställda. I princip ligger vpk på en helt annan lösning än vad vi kan acceptera. Därför har vi inte kommit fram till några gemensamma förslag. När det gäller t.ex. energipolitiken har vi dock i många avseenden haft samma uppfattning, men utskottet har konstaterat att dessa frågor nu bereds av regeringen och att en proposition kommer så småningom. Till slut bara några synpunkter med anledning av Thage Petersons långa redogörelse om industripolitiken. Thage Peterson sade helt riktigt att det måste vidtas en rad åtgärder för företagsamheten. Exporten är för liten och investeringarna för låga. Det fordras, sade han, stora insatser från politikernas sida. Jag instämmer helt i detta. Men ser vi på de senaste årens socialdemokratiska politik, finner vi att socialdemokraterna i verkligheten har föreslagit någonting annat. Socialdemokraterna vill belasta produktionen och företagen. De företag som går bra och får vinst betraktas som något slags skatteobjekt. Socialdemokraterna har vänt sig mot åtgärder som syftar till att lätta på företagens beskattning. Med våra förslag har vi givetvis inte avsett att ge någon personlig skattefavör åt dem som driver företagen. Men vi har ansett att vi måste vidta åtgärder för att lätta på beskattningen, så att folk vågar driva företag. Vi är ense om målen när det gäller industripolitiken. Det är i fråga om metoderna som vi skiljer oss. Vi har härvidlag lagt fram en lång rad förslag om hur man bör tackla problemen, och mycket är redan i gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Den här delen skulle ju handla om näringspolitiken. Jag förstår att Johan Olsson kan känna sig litet naken i denna del av debatten, ty i fråga om den långsiktiga näringspolitiken har ju regeringen inte lagt fram ett enda förslag. Var finns exempelvis förslagen för att komma till rätta med investeringskrisen? Är verkligen regeringen och de borgerliga i näringsutskottet så nöjda med situationen när det gäller omfattningen av investeringarna? Har inte en långsiktig industripolitik betydelse för vårt lands ekonomiska utveckling? Betyder inte t.ex. satsningar på teknisk forskning och utveckling något i detta sammanhang, och betyder inte förlorade exportintäkter för skogsindustrin något för vår handelsbalans? Jag måste bara konstatera att centern och regeringen tydligen till den grad tar skogsägarnas parti att de vägrar att se vilka konsekvenser som den nuvarande situationen inom skogsindustrin får för anställda, kommuner. industri och Sveriges handelsbalans. En gång i tiden var centern, eller kanske närmast bondeförbundet, med i kampen mot arbetslösheten. Man var aktsam om sysselsättningen. I sällskap med högern lägger nu centerpartiet fram förslag som medför arbetslöshet. Får jag till sist beröra ett nytt originellt grepp som näringsutskottets vice ordförande tog. Han sade att läget inte är så allvarligt, utan att det tvärtom är ganska bra. Har inte budgetunderskottet under den borgerliga regeringsperioden utvecklats från 3 miljarder kronor upp till nästan 60 miljarder? Har inte utlandsupplåningen ökat från 220 milj.kr. till nästan 37 000 milj.kr.? Jag måste fråga: Vilka belopp skall budgetunderskottet och utlandsupplåningen uppgå till för att Johan Olsson skall anse att läget är allvarligt?

Herr talman! Jag sade att utvecklingen för konsumenterna inte är så dålig som det förefaller av den debatt som förs både här och ute i landet. Det kan jag visa med siffror. Men jag sade också att situationen — med valutautflöde, budgetunderskott och överkonsumtion — nu är så allvarlig att vi måste vidta också åtgärder som inte är populära. Höjningen av momsen är en av de åtgärderna. Tyvärr måste impopulära åtgärder vidtas, men hittills har konsumenterna inte haft stor känning av den förändring som ändå har skett i industrikonjunkturen under de senaste åren. Thage Peterson säger att jag står naken, utan förslag när det gäller industripolitiken, men jag har ju här talat om att vi har många förslag till åtgärder på gång. Flera utredningar pågår. De skall ligga till grund för propositioner som rör industripolitik och småföretagarpolitik och som skall komma de närmaste åren. Vi kan vidare hänvisa till åtgärder som redan har vidtagits, såsom småföretagarpaketet, som nu börjar ge resultat. Undersökningar som har gjorts har faktiskt visat att småföretagen har klarat sig förhållandevis bra under de senare åren. Man har där fått en mycket större geist och satsar mera nu än tidigare, därför att man har fått ett visst förtroende för regeringen och tror att den vill göra någonting åt de här grupperna. Jag vill gärna understryka att förslagen till sparåtgärder och till momshöjning inte får innebära bara en åtstramning. Höjningen av momsen avser att göra det möjligt att föra över resurser till framför allt exportindustrin. Man vill undvika att stimulera konsumtionen här i landet, och man vill i stället stimulera de industrier som arbetar med export och de industrier som möter importen. Det är det grundläggande. Här erfordras flera åtgärder. Jag är övertygad om att regeringen måste vidta sådana t.ex. för att snabbt fylla de luckor som nu finns hos den ”duktiga” industrin. Det är orimligt att vi har industrier som i dag skulle kunna sälja mer på export men som hindras att göra detta, till följd av brist på arbetskraft t.ex. Här måste företagen, arbetsmarknadsorganen och facket tillsammans vidta åtgärder för att lösa problemet. Detta är ett exempel. Exportfrämjande åtgärder är andra saker som man ser på för att undersöka hur man skall kunna öka möjligheterna att stimulera företagens export. Men det går inte att, som Thage Peterson antydde i sitt första anförande, med lagstiftning tvinga företagen att bli lönsamma eller att tvinga dem att behålla sin personal. Det är endast genom företagens egen inneboende kraft som man kan bygga upp ett näringsliv med uthållighet, lönsamhet och konkurrenskraft. Den utvecklingen skall vi politiker stimulera.
Herr talman! Om regeringen och de borgerliga har så många fina industripolitiska tankar, varför för de då inte fram dem här i riksdagen, så att vi får granska dem? Kanske kunde vi tillsammans bearbeta de förslagen. Om det nu vore så som Johan Olsson säger, att det finns så mycket tänkande på gång och så många fina förslag, varför använder man dem då inte till att stoppa just den nedrustning som i dag pågår inom stora sektorer av den svenska industrin? Sedan sade Johan Olsson att det egentligen inte har blivit så dåligt för konsumenterna. Då frågar jag: Vilka konsumenter är det som näringsutskottets vice ordförande har i tankarna? Det kan inte vara vanliga människor, utan det är möjligen de gynnade grupper som har fått det bättre och bättre under de borgerliga regeringarnas tid sedan indexregleringen av skattesystemet infördes och sedan andra stora skattefavörer kom till. Men vi har i dag i Sverige en inflationstakt på över 10 26, och priserna på baslivsmedel har ökat med över 50 96 sedan de borgerliga tog över makten 1976. Så nog har de vanliga konsumenterna blivit drabbade av den ekonomiska politik som de borgerliga stått för i regeringsställning! Därför tycker jag det är litet väl magstarkt att stå här och säga att det inte har blivit så dåligt för konsumenterna.
Herr talman! Jag har sagt att det gäller konsumtionsutvecklingen i dess helhet. Jag kan läsa upp siffrorna för 1970-talet, som visar hur de enskilda hushållens disponibla inkomster har utvecklats i fasta priser år från år. Den utvecklingen är egentligen ganska enastående och en helt annan än den oppositionen talar om när man är ute bland människorna. Vi har alltså fortfarande en hög levnadsstandard, och det skulle vara svårt för oss att vinna förståelse hos andra länder för ett genomförande av importdepositioner av den typ som socialdemokraterna föreslår. Det vore mycket mer att säga om det här, när nu oppositionen försöker tala om hur dåligt det är ställt. Men låt mig som en kort reflektion om hur socialdemokraterna agerar bara läsa upp vad redaktör Gösta Söderlund — förutvarande redaktör för Dala-Demokraten — litet ironiskt skrev i slutet av augusti i sin spalt i Vestmanlands Läns Tidning: ”Arbetslösheten sjunker, allt fler får arbete, lönsamheten i industrin blir bättre och exporten ökar, priset på olja sjunker, kaffet blir billigare och bönderna lovar godare potatis. Vilken regering; bort med den!”